Herr talman! Mest till Carl Bildt: Miljöpartiet de gröna menar att vi inte behöver ett attackflyg; jag tror i så fall mer på ubåtar för detta uppdrag. Det flyg vi behöver är något enklare för spaning och bevakning, och det kommer vi att ha resurser att tillverka; i annat fall är det relativt ofarligt att importera. Det är bra, Carl Bildt, att vi är överens om svårigheterna med gerillaförsvar. Jag tog upp det bara som ett exempel på saker som har figurerat tidigare i debatten. Jag skulle också vilja säga något om handelspolitiken. Det är inte förenligt med en fredspolitik att en majoritet av jordens befolkning lever i yttersta fattigdom. Det s.k. frihandelssystemet har ensidigt gynnat de rika länderna. I frihandelssystemet måste vi i stället bygga in socialt och ekonomiskt ansvar. En solidarisk handel med u-länderna är ett viktigt steg i fredsarbetet. Vi måste arbeta intensivt för en ny ekonomisk världsordning med högre och stabilare råvarupriser, koppling av priset på råvaror till priset på färdigvaror och ökad förädling av råvaror i u-länderna. Miljöpartiet de gröna kommer såväl här i riksdagen som i Nordiska rådet att arbeta för att Norden tillsammans med u-länder driver på utvecklingen mot ett solidariskt världssamhälle. Det är därför vi säger nej till medlemskap i eller underkastelse under EG. Detta har betydelse för försvarspolitiken. Vi kan aldrig tolerera att en rik del av världen sätter upp nya och högre tullmurar gentemot den fattiga delen av världen. Så återigen till sårbarheten. Ett försvar är aldrig starkare än sin svagaste länk. Menar vi något med att vi skall ha ett försvar som gör det möjligt för oss att fungera som en fri nation, måste försvarets olika delar vara jämnstarka. Är detta icke fallet kommer totalförsvaret inte att vara trovärdigt. Ett trovärdigt totalförsvar är grunden för den fredspolitik miljöpartiet de gröna vill föra. Det moderna samhällets stora sårbarhet gör att dagens totalförsvar är relativt svagt och därmed inte trovärdigt. Ett eventuellt krig kommer med all säkerhet att inledas med att en fiende slår ut vår elkraftsförsörjning. När elkraftsförsörjningen är utslagen kan vi inte bli väckta på morgonen därför att klockradion har stannat, gå på toaletten mer än en gång, klara värmen, handla i snabbköpet — vi kommer inte in, hålla i gång frys och kylskåp. Ventilation och datorer stannar. ”Sårbarheten är så stor att om något centralt transaktionssystem drabbas av avbrott under en halv vecka, krävs förmodligen en urtima riksdag eftersom undantagslagar kan behövas” — jag citerar Jan Freese, känd dataexpert. Vad kan vi då göra för att minska den fundamentala sårbarheten t.ex. i vår livsmedelsförsörjning? Det är inte så fruktansvärda samhällsförändringar som man ibland framställer det som i den allmänna debatten. Det svenska jordbruket måste förnyas, så att det kommer bort från dagens stora internationella beroenden. Vi måste bort från det kemikaliserade jordbruket. Produktion och förädling av livsmedel måste decentraliseras tillsammans med energiförsörjningen. Vi måste befrämja lokala initiativ, t.ex. genom miljöpartiet de grönas närfonder, som är omvandlade löntagarfonder. Dessa fonder skall i första hand gynna miljövänlig lokal tillverkning. Näringspolitiken måste ändras, så att arbetsgivaravgifterna sänks utanför de ekonomiskt överhettade områdena. Transportberoendet måste minskas, och detta kan hjälpas på traven med höjda drivmedelsskatter så att det inte blir lika självklart att mat skall fraktas kors och tvärs i landet. Den offentliga upphandlingen måste läggas om, så att lokal och regional tillverkning gynnas. Lokalt måste vi utveckla enkla, robusta och energisnåla lagringsmöjligheter för våra baslivsmedel. De gamla jordkällarna borde komma till heders igen. Den kommande försvarsutredningen måste vara en totalförsvarsutredning som tar hänsyn till svagheterna i vårt samhälle.

Herr talman! Jag sade i mitt tidigare inlägg att vissa arméfrågor enligt regeringens mening kan lösas inom ramen för en ny parlamentarisk försvarskommitté med sikte på beslut hösten 1989. Det finns enligt min mening flera starka skäl till att vi måste gå vidare och fatta beslut om armén. 1984 års försvarskommitté sade att erforderligt underlag för långsiktigt ställningstagande till utvecklingen av arméns utbildningsoch fredsorganisation bör föreligga under år 1988, så att erforderligt riksdagsbeslut kan tas våren 1989. Denna uppmaning från en enig försvarskommitté har regeringen följt. ÖB har utarbetat ett förslag till ny arméstruktur som förtjänar ett bättre öde än att nu bara slängas i papperskorgen. Detaljer i förslaget kan och skall naturligtvis diskuteras i ett parlamentariskt sammansatt organ innan ett slutgiltigt förslag utformas, men det vore av olika skäl oklokt att skjuta hela problematiken till nästa försvarsbeslutstillfälle. Att tro att vi då skulle kunna skapa ett ekonomiskt utrymme för exempelvis att modernisera IB 66 är synnerligen orealistiskt. Mycket talar därför för att ett förnyat uppdrag till ÖB att utreda arméns krigsoch grundorganisation inte innebär någon ny, avgörande förändring. Ett beslut om armén behövs därför under nästa år för att försvarskommittén skall kunna gå vidare och ta itu med andra viktiga uppgifter. Jag noterade Olof Johanssons oro inför perspektivet av två och en halv månaders utbildning. Jag har själv gjort samma reflexion under en längre tid, och jag reagerade mycket tidigt, Bengt Westerberg. Om det nu inte finns ett flertal som är redo att ställa sig bakom två och en halv månaders utbildning, tycker jag att det är klädsamt att vi drar de rätta politiska slutsatserna av detta och i stället överväger en längre utbildningstid. Ytterst handlar ju det här om vilken grad av utbildning vi skall ge våra värnpliktiga som skall fullgöra ett uppdrag i krigsorganisationen. Om vi politiker känner att två och en halv månaders utbildning är för kort tid för att de skall kunna fullgöra detta uppdrag, tycker jag att det är riktigt att vi också redovisar det och talar om, att vi inte tror på det. Därför vill jag på den punkten bara kort och gott säga att mycket talar för att det icke kommer att bli en så kort utbildningstid som har föreslagits. Självfallet kommer detta också att bli föremål för överväganden. Jag vill inte heller utesluta att det kan bli nödvändigt med ett ekonomiskt tillskott för vissa ändamål i väntan på ett nytt försvarsbeslut. Vi har inte för avsikt att sitta med armarna i kors och ordinera en orimlig svältkur. Vissa insatser, främst för att säkerställa krigsdugligheten hos vissa förband, kan bli nödvändiga. Exakt hur mycket pengar som kan behövas kan jag inte för dagen säga. Programplanen och de äskanden som överbefälhavaren framfört är ännu inte tillräckligt analyserade. Vi måste nu inför nästa försvarsbeslut verkligen veta att underlaget håller. Jag har märkt här att alla hade förvissat sig om och tyckte sig ha fått garantier för att underlaget skall hålla, men konstaterade att det inte riktigt var för handen. Jag är beredd att ta ansvar för den situationen, men samtidigt tar jag mig friheten att kritiskt granska underlaget och titta in i planeringssystemet. Där har ni förklaringen till att denna punkt också finns med i regeringens handlingsplan. Jag vill inte skylla ifrån mig på någon, varken på något annat parti eller på någon myndighet. Såsom ansvarig politiker måste jag känna att underlaget håller, innan jag presenterar olika förslag till beslut. Att gå igenom underlaget är också vad som nu kommer att göras i försvarskommitténs regi. — Prot. 1988/89:20 Låt mig avsluta mitt inlägg med en kommentar till Bengt Westerberg. Vi 9 november 1988 har nu fått dessa signaler från överbefälhavaren, och denne har sagt att han, även om dessa pengar fanns tillgängliga, inte skulle förorda en prioritering som helt överensstämmer med 1987 års försvarsbeslut. Då ter det sig rimligt att den försvarskommitté som förhoppningsvis skall tillsättas mycket snart får se över detta och göra en ny avvägning. Jag var själv mycket tilltalad av de prioriteringar som låg bakom 1987 års försvarsbeslut, det vill jag än en gång säga. Men återigen: När det visar sig att det ekonomiska underlaget inte bär och när samtidigt ÖB signalerar att det kanske vore välbetänkt att satsa på andra materielobjekt eller måhända förbättra krigsorganisationens duglighet, då tycker jag att också detta är väl värt att studera.

Herr talman! I det betänkande från konstitutionsutskottet som riksdagen i dag skall ta ställning till behandlas kommunalpolitiska frågor som tagits upp i ett antal motioner under de allmänna motionstiderna föregående och innevarande år. Utskottet har avstyrkt samtliga motioner, men sex reservationer och fem särskilda yttranden föreligger. Moderata samlingspartiets ledamöter står bakom tre av reservationerna och fyra av de särskilda yttrandena. Sedan 1986 gäller bestämmelsen att representanter för personalen har rätt att närvara vid sammanträden med kommunala nämnder och styrelser. Med närvarorätten följer yttranderätt. Den rådande ordningen är av flera skäl principiellt oacceptabel. De fackliga organisationernas företrädare ges en särställning, som inte kommer andra kommuninnevånare till del. Det går inte heller att sakligt motivera att fackliga organisationer men ej alla i kommunfullmäktige invalda partier skall 35 vara berättigade till representation i nämnder och styrelser. Därtill kommer att de fackliga organisationerna, som redan har rätten att MBL-förhandla, genom den angivna närvarorätten ges möjlighet att påverka det politiska beslutsfattandet i flera led. Det kan således inte råda något tvivel om att det här är fråga om ett allvarligt ingrepp i den politiska demokratin. Den gällande lagstiftningen medför ökad byråkrati och ökade kostnader, som utgör helt onödiga belastningar för kommuninnevånarna. Det finns alltså starkt sakliga grunder för att bestämmelsen om facklig representation i de kommunala nämnderna och styrelserna skall avskaffas. År 1969 beslutade riksdagen att samtliga borgerliga primärkommuner fr.o.m. 1971 skulle omfattas av det enhetliga begreppet kommun. Enligt riksdagsbeslutet innebar dock inte ändringen att de tidigare begreppen — och främst då stad — skulle behöva försvinna i andra sammanhang än de kommunalrättsliga. Möjligheten att använda beteckningen stad har också utnyttjats av ett antal kommuner, och mycket tyder på att allt fler kommuner kommer att göra detta. Trots att beteckningen stad tillåts som benämning på kommunen får inte beteckningarna stadsfullmäktige och stadsstyrelse användas på de båda viktigaste kommunala organen, dvs. kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta är varken konsekvent eller rimligt. Kommunallagen bör därför ändras så att det blir möjligt att använda de angivna beteckningarna för de kommuner som kallar sig stad. Några avgörande hinder mot en sådan reform kan inte åberopas. Utskottet har också behandlat en motion rörande särskilda förfaranderegler för kommunala folkomröstningar. Möjligheterna att anordna dylika omröstningar är av stor betydelse när det gäller att kunna stärka kommuninvånarnas inflytande och påverkan av utvecklingen i sin kommun. Det är därför viktigt att göra det enklare att genomföra sådana omröstningar. Klara, enhetliga regler saknas emellertid. Kravet på en förfarandelag om kommunala folkomröstningar är således berättigat. Ett par motioner gäller vidgning av den kommunala kompetensen rörande u-landsbistånd och frågan om vänortsutbyte i vissa länder. Vi moderater har vid behandlingen av dessa motioner i utskottet i ett särskilt yttrande markerat, att vi anser det vara av vikt att det inom den kommunala verksamheten inte vidtas sådana åtgärder som innebär ställningstaganden i utrikespolitiska och biståndspolitiska frågor. Den utrikespolitiska verksamheten skall skötas av därtill särskilt tillsatta organ och ryms inte inom den kommunala kompetensen. Utskottet har vidare behandlat dels JO:s talerätt på det oreglerade kommunala området, dels åtgärder för att stärka respekten för den kommunala kompetensen. I båda dessa frågor föreligger reservationer vid betänkandet. Vi moderater delar i allt väsentligt de synpunkter som framförs i reservationerna, men anser det inte vara lämpligt att nu, då kommunalansvarsutredningen inom kort lägger fram sitt slutbetänkande, där de angivna frågorna har utretts, begära särskilda förslag från regeringen. Slutligen har vi moderater också i ett särskilt yttrande uttalat, att vi anser att möjligheterna att få ett snabbare valgenomslag i kommunala nämnder och styrelser skall utredas. Det som sedan länge sker i Stockholm bör också — Prot. 1988/89:20 kunna ske i landets övriga kommuner. 9 november 1988 Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservaionema 1,2 Z———- och 3 Kommunala frågor m.m.

Herr talman! Jag möts allt oftare av frågan: Vart är Sverige på väg? Vem skall vi nu kunna lita på? Det är oroliga medborgare som ställer den frågan, och bakgrunden är naturligtvis de affärer av olika slag som de har genomlidit under senare år. Tilltron till ledarskiktet i vårt samhälle håller på att svikta, och man frågar sig vad lagar och förordningar är till för när så många tycks få bryta mot dem. Det är i ljuset av dessa reflexioner, som vi faktiskt måste ta på allvar, som en del av folkpartiets reservationer skall ses. Vi vill att JO:s talerätt skall utvidgas inom det kommunala området. För medborgaren spelar det ingen roll om de fel som begås, begås av en kommunal tjänsteman eller en statlig. Vi vill att kommunala politiker, vilka trots utslag i domstol bryter mot lagar, skall kunna straffas. Det bidrar inte till att upprätthålla respekten för lagarna bland medborgarna, om deras valda representanter struntar i gällande regler. I de här frågorna vill vi dels att det skall ges tilläggsdirektiv till utredningen, dels att regeringen skall få klart för sig att vi önskar att få ett förslag till riksdagen i den här riktningen. Vi har också reserverat oss beträffande den fackliga närvaron i kommunala nämnder. Vi är av den uppfattningen att allmänintresset träds för när av särintresset genom det system som vi har. Det är ett av de inslag av korporativism som vi ser breder ut sig i samhället. Det finns faktiskt inte större skäl för fackliga representanter att närvara vid kommunala nämndsammanträden än för dem som är avnämare av alla de tjänster och den service som kommunerna består med. Det vore t.ex. naturligare att pensionärer, barnfamiljer o.d. vore närvarande vid de kommunala nämnderna och styrelserna, men vi inser att det är svårt att organisera detta. Vi tycker inte att de fackliga organisationerna skall ha större möjligheter än medborgarna i Övrigt. Vi har upplevt en valrörelse och ett val där vi har kunnat notera ett lägre valdeltagande än på mycket länge. Det är signaler som vi måste ta på allvar. Det finns andra signaler som i undersökning efter undersökning pekar på en minskad tilltro till politiker. Medborgarna säger att vi som politiker inte tar hänsyn till väljarna, inte lyssnar på dem och inte bryr oss om deras åsikter och synpunkter — inte är bra företrädare för våra uppdragsgivare. Detta kräver att vi verkligen funderar över hur vi skall få en mer direkt demokrati i Sverige. Något som skulle bidra till detta är att använda folkomröstningsinstitutet oftare. I dag finns det inga särskilda regler för hur folkomröstningar skall kunna gå till ute i kommunerna. Vi har menat att det vore en service för kommunerna om vi tog fram sådana regler, så att det var enklare för kommunerna att anordna bl.a. rådgivande folkomröstningar. Vi förstår faktiskt inte varför vi inte skulle kunna bistå kommunerna med denna service ifrån riksdagen — allt i syfte att fördjupa demokratin i Sverige. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1,3, 5 och 6.

Herr talman! Den debatt om den kommunala demokratin och de kommunala frågorna som har förts under 80-talet har i stort sett rört förenklingsarbete, frikommunförsök och åtgärder för att lägga ut besluten närmare människorna. Vi hade i början på 70-talet en stor kommunaldemokratisk debatt. Den ledde så småningom fram till den nu gällande, enhetliga kommunallagen. Vi föreslog olika åtgärder för att förstärka den kommunala demokratin — åtgärder, förslag och riktlinjer som fördes fram av den kommunaldemokratiska utredning som då satt. Vi har kanske i Sveriges riksdag saknat en ordentlig diskussion omkring den kommunala demokratin och kommunernas roll. Vi tycker från centerns sida att det delvis är olyckligt, eftersom kommuner och landsting är grundstenar i samhällsorganisationen och har särskilda förutsättningar att tillgodose människors önskemål och behov, under förutsättning att den kommunala demokratin fungerar. Vi utgår ifrån att kommuninvånarna känner samhörighet med kommunen. Gör man det vill man kunna överblicka verksamheten, känna sig delaktig i den och kunna påverka utvecklingen. Men den kommunala demokratin har problem. En del beror på att den kommunala verksamheten har ökat mycket. Det har blivit mer planering, och fler tjänstemän är involverade. Stigande förväntningar på en god samhällsservice skall tillgodoses inom ramen för snäva ekonomiska resurser. Detta har inneburit påfrestningar ur kommunal synpunkt. Huvuddelen av de kommunaldemokratiska problemen hänger samman med kommunstrukturen och den utveckling mot stora enheter som vi fick i och med att socialdemokraterna genomdrev 1969 års kommunindelningsform, en reform som vi från centerns sida vände oss emot, därför att väl fungerande kommuner i många fall sammanslogs med redan stora kommuner. Från centerns sida har vi verkat för att stärka den kommunala demokratin på olika punkter. Nu, herr talman, står vi inför en ny etapp i det arbetet. När riksdagen i våras avslog den socialdemokratiska regeringens proposition om det lokala folkstyret, som handlade om kommunerna, skedde det därför att vi nu från centerns sida ville ha ett samlat grepp, en uppfattning som andra partier delade. Resultatet blev därför en begäran om en ny utredning. Den utredningen är inte tillsatt ännu. Det finns inga regeringsföreträdare kvari salen nu, men jag vill säga att det är synd att vi inte har kommit i gång i det utredningsarbetet. Det hastar nämligen, om vi skall kunna hinna göra någonting under denna mandatperiod. Det finns en mängd utredningsarbete som är genomfört men inte sammanställt. Hela det betänkande som i dag ligger på bordet pekar på vilka stora arbetsuppgifter den kommande kommunallagsutredningen får. Det är viktigt att detta arbete bedrivs skyndsamt, så att det kan ge resultat under mandatperioden. Det är också viktigt att reformer åstadkommes som så långt som möjligt säkerställer den kommunala demokratin och förbättrar — Prot. 1988/89:20 den samt även innebär en översyn av de indelningsmässiga förutsättningarna. 9 november 1988 Jag skall också, i likhet med Birgit Friggebo, ta upp valet 1988, fast från en annan utgångspunkt — jag håller dock med henne om att det låga valdeltagandet är ett allvarligt observandum. Jag vill ta upp valet 1988 ur den aspekten att det finns stora skillnader beträffande hur väljarna har lagt sina röster i riksdags-, landstingsoch kommunalvalen. Det pekar på att det kommunala sambandet och behovet av en gemensam valdag alltmer urholkas. Mandatperiodernas längd är också något som bör aktualiseras, så att de som är valda i kommunerna får förutsättningar att verka under längre mandatperioder. Detta har diskuterats förut, men jag tycker att valet 1988 ger anledning till en fortsatt diskussion på dessa punkter. Jag har, herr talman, uppehållit mig mycket vid demokratifrågorna. Nu skall jag gå över till betänkandet, där det på några punkter finns reservationer där vi bl.a. har redogjort för alla de frågor som den kommande kommunallagsutredningen skall ta upp. Det finns också frågor som denna utredning inte kommer att ta upp. En sådan fråga är den fackliga representationen i de kommunala nämnderna. En sådan representation är en omöjlig modell. Om man med demokrati vill se de enskilda människornas inflytande slå igenom rakt in i kommunalpolitiken — i nämnder och organisationer och i den kommunala organisationen på alla plan — då kan man inte ha denna dubbla representation. Det är detta som vi har påpekat. Majoriteten kryper bakom den kartläggning som görs inom Arbetslivscentrum. Det vore intressant om Sture Thun något ville utveckla vad socialdemokraterna förväntar sig av det kartläggningsarbetet och vad man eventuellt också har för tankar om fortsättningen. Man har väl inte beställt ett arbete om man inte har någon avsikt med det. Ett sätt för medborgarna att närma sig den kommunala verksamheten är den kommunala folkomröstningen. Möjligheten härtill öppnades ju genom 1976/77 års riksmötes beslut om ny kommunallag. Det har dock hela tiden sedan dess saknats förfaranderegler. I den motion som är aktuell i betänkandet tar man upp en enda liten del av det hela, nämligen frågan om minoritetens rättigheter och möjligheter. Det är en fråga som måste studeras. Det är inte helt självklart att förslaget i motionen, att en minoritet automatiskt skall ha rätt till kommunal folkomröstning, bör biträdas. Vad som är viktigt är minoriteters rättigheter när det gäller att ställa och formulera frågor. Valnämnden får användas, men vallagen ger i övrigt ingen vägledning beträffande den kommunala folkomröstningen. Detta är inte första gången som vi diskuterar den här frågan, men jag har aldrig fått en bra motivering från socialdemokraterna till att de motsätter sig förfaranderegler. Är orsaken den att man inte vågar överlämna den här frågan till kommunerna? Varför har vi då kvar bestämmelserna om opinionsundersökningar eller folkomröstningar i kommunerna? Synen på kommunerna som samhällsorganisation, frikommunförsöken osv. aktualiserar en annan diskussion, nämligen tjänsteansvaret på det kommunala området. I diskussionen hävdas alltmer att vi politiker skall fatta 39 de övergripande besluten, inte lägga oss i detaljerna. Men när det blir 9 november 1988 problem och diskussionen kommer upp i massmedia och på andra håll är det politikerna som ställs till ansvar. Oavsett om det gäller takpappen på ett tak, organisationen av en barnstuga eller någon annan angelägenhet som har delegerats, är det ändå alltid politiskt valda ledamöter som skall ta ansvaret. Om vi menar någonting med att politikerna mer skall kunna ägna sig åt de övergripande frågorna och delegera uppgifter, är det viktigt att det också finns ett ämbetsoch tjänstemannaansvar även på det oreglerade kommunala området. Det är därför som vi från centern och folkpartiet har avgivit den vid betänkandet fogade reservation där vi följer upp de förslag som våra två partier var överens om redan i JO-utredningen. Jag vill också peka på att det inte föreligger några större motsättningar mellan Bertil Fiskesjö och mig när det gäller vänortsutbyte i vissa länder. Den utredning som skall se över kommunallagsfrågor och kommunala demokratifrågor har att studera också detta spörsmål. Eftersom jag av mitt parti är nominerad att bevaka den frågan, kan jag vidareutveckla det som Bertil Fiskesjö så förtjänstfullt har framhållit i sitt särskilda yttrande. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 5 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tänker uppehålla mig vid några av de frågor som tas uppi konstitutionsutskottets betänkande nr 3 och inleda med frågan om den fackliga representationen i kommunala nämnder och styrelser. Det är riktigt att det här är ett viktigt principiellt spörsmål. Det är en demokratifråga och en fråga som gäller två typer av demokrati vilka i bästa fall kan samverka, i sämsta fall inkräkta på varandra. Den första demokratitypen berör de 100 000 anställda, företrädesvis kvinnor, som arbetar inom kommuner och landsting och som genom sina fackliga organisationer på ett rimligt sätt skall ha inflytande över sina arbetsförhållanden och över beslut som direkt berör deras arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Ett sätt bland många att uppnå detta är den i kommunallagen medgivna närvarooch yttranderätten i nämnder och styrelser. Det är inte självklart att detta är en bra anordning. Det finns en risk för att det skapas fördelar som är tveksamma och att det inkräktar på den politiska demokratin. Den här möjligheten eller rättigheten har nu funnits i snart en valperiod. Rättigheten är begränsad till just det som jag har nämnt, frågor som direkt berör relationen kommunen-landstinget som arbetsgivare och arbetstagarna. Den begränsning som finns är att man bara har rätt att närvara och att yttra sig. Jag tror att det är för tidigt att dra några slutsatser, framför allt så självklara och säkra slutsatser som de som de borgerliga partierna drar i den reservation som de har avgivit tillsammans med miljöpartiet och där de menar att de anställda här ges en särställning. De ges visserligen en särställning som motsvarar den särställning som de har i förhållande till andra medborgare: de är anställda av och har därför ett särskilt förhållande till kommun och landsting som arbetsgivare, vilket inte de icke anställda medborgarna har. Man säger att det är orättvist att vissa partier, som kan komma in i kommunfullmäktige och i landsting, däremot inte kan bli representerade i Prot. 1988/89:20 nämnder och styrelser. Men den orättvisan undanröjs ju inte av att man 9 november 1988 fråntar de fackliga organisationerna närvarooch yttranderätten. I ställetär. Z-d det här fråga om en viktig grupp som missgynnas. Riksdagen har ju visat att man kan lösa frågan om små partiers möjlighet att delta i utskottsverksamheten — motsvarigheten till nämnder och styrelser — genom att göra utskotten så pass stora att dessa partier får en garanterad närvaro. Detsamma kunde ske också i nämnder och styrelser. Man hävdar vidare att nuvarande ordning har inneburit ett allvarligt ingrepp i den kommunala demokratin. Jag vill fråga: Hur vet ni detta? Vad har ni för belägg för att det under de knappt tre år som närvarorätten har funnits har förekommit övergrepp mot den kommunala demokratin och den politiska demokratin? Jag tycker att det vore på sin plats att ni avvaktade en utvärdering. Om sådana övergrepp skulle ske tror jag att de första som skulle reagera vore politikerna ute i kommunerna och landstingen. De är mycket väl medvetna om den inbyggda konflikt som finns och om nödvändigheten av att hantera närvarorätten på ett grannlaga sätt. De skulle reagera hårt och tydligt vid sådana övergrepp. Det finns alltså inget skäl att avskaffa närvarorätten nu. Det finns anledning att, som utskottet föreslår, följa utvecklingen och se om det här är en bra modell. En bidragande orsak till att det här kravet har förts fram är att MBL inte fungerar bra. De fackliga organisationerna tvingas förhandla med tjänstemän som inte har direkt inflytande och som inte har direkt möjlighet att fatta de beslut som sedan berör de anställda. Närvarorätten och yttranderätten ger de anställda chansen till ett direkt meningsutbyte med arbetsgivaren. Jag vill gå över till frågan om kommunala folkomröstningar. Jag kan inte se att kommunala folkomröstningar kan bli annat än ett litet komplement till andra vägar för att öka den kommunala demokratin och förbättra medborgarnas inflytande över kommunala beslut. Jag kan inte heller se att det i dag finns anledning att utöka möjligheterna att genomföra kommunala folkomröstningar. Den gällande lagstiftningen har inte inneburit hinder att genomföra sådana folkomröstningar. Detta har skett. Moderaterna och centerpartiet i Sjöbo kommun i Skåne har genomfört en sådan folkomröstning. Det är väl många av oss som anser att man skulle ha låtit bli det och att man bör fundera över hur man på ett bra sätt skall kunna använda detta instrument. Jag tror inte att utvecklingen av lokal demokrati går via ett ökat antal kommunala folkomröstningar. Den går huvudsakligen över andra vägar, t.ex. genom lyhörda, livaktiga politiska partier, direktvalda kommundelsråd och ökat s.k. brukarinflytande. Utvecklingen i de senaste kommunalvalen, och för all del också i det senaste riksdagsvalet, visar att om de etablerade partierna inte lyckas fånga upp viktiga politiska strömningar i samhället, bildas nya politiska partier. Det bildas intressegrupperingar som gör sig gällande och ser till att dessa frågor förs fram. Slutligen vill jag säga några ord om kommunalt vänortsutbyte. Det är en liten del i kommunalt solidaritetsarbete. Vårt parti har med glädje kunnat se 41 att positionerna under de senaste 10-15 åren steg för steg har flyttats fram när det gäller kommuners och landstings möjligheter att fullfölja den av riksdagen beslutade biståndsoch solidaritetspolitiken. I början av 1970-talet var det hart när omöjligt. Man snarare tvingades att motarbeta solidaritetsyttringar och biståndsarbete som riksdagen hade beslutat om. Nu får kommuner och landsting delta i sådant arbete. Detta sker, och jag tycker att det är bra. Vänortsutbytet är ett sätt att utföra detta arbete. Min hemkommun Lund har nordiska städer som vänorter. Vi har dessutom en vänort i Frankrike, Nevers, där ett av ortens stora företag hade en dotterfabrik och tyckte att man skulle stärka förbindelserna. Vi har också en vänort i Nicaragua, staden Leön. Detta vänortsutbyte har kunnat bedrivas på ett vettigt sätt. Det har kunnat förankras hos befolkningen: skolelever, barn på daghem, lärare, föräldrar och kommunalt anställda har kunnat engagera sig. Vi har också haft ett personligt utbyte — människor har rest till Leön, och vi har fått besök från Leön. Detta är bra. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Rolf L Nilson sade i sitt anförande att han inte ser några behov av att utöka möjligheterna att genomföra folkomröstningar. Det är inte det diskussionen, och inte heller reservationen, handlar om. Det finns anledning att rätta till detta. Det står klart i reservationen att det föreligger ett betydande behov av klara regler på detta område. Möjligheten till folkomröstning finns redan.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1 angående den fackliga representationen i kommunala nämnder och reservation 3 angående rådgivande kommunala folkomröstningar. När det gäller den fackliga representationen i kommunala nämnder vill jag anföra följande. Fackföreningar måste enligt mitt synsätt ses som intresseföreningar som skall tillvarata de anställdas intressen. Det borde vara naturligt att man från kommunala nämnder och liknande organ har ett konstruktivt och gott samarbete med facket. Men att därmed låta de fackliga organisationerna få närvarorätt i nämnderna är att gå för långt. Har vi nämnder som är politiskt tillsatta skall de också vara det. Man skall inte låta vissa intresseorganisationer komma in bakvägen, när man utestänger andra. Jag yrkar bifall till reservation 1. Jag vill också ta upp frågan angående regler för rådgivande kommunala folkomröstningar. För att vitalisera och fördjupa demokratin i Sveriges politik krävs krafttag och mod hos oss politiker. Vi har ett stort ansvar när politikens anseende ständigt minskar. Här ser jag folkomröstningarna som ett bra verktyg för en vitalisering av den kommunala demokratin. För att kunna använda detta verktyg krävs att vi får regler för hur folkomröstningarna skall fungera. Det enda argument som jag har hört i debatten för att vi inte skall använda folkomröstningar mer är, förvånansvärt nog, att man inte vill ha fler Sjöbo-omröstningar. Jag tycker att man avväpnar sig själv när man kommer med sådana argument. Vågar dessa politiker inte tro på sin förmåga att isolera det som har hänt eller ställa upp moraliska och etiska krav, så att vi slipper fler Sjöbo-omröstningar? Vi i miljöpartiet tror att det goda hos människan överväger det onda. En fördjupad demokrati ger oss människor som vågar och vill ta ansvar. Denna fördjupade demokrati behöver folkomröstningar som ett verktyg. Den får aldrig kvävas av inhumana folkomröstningar i Sjöbo.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

Det kan inte vara rimligt att en facklig organisation, med ett ofta nog högt begränsat medlemsantal, ges en rättighet i en politiskt vald nämnd som inte tillkommer ett politiskt parti bakom vilket det kan stå tusentals väljare. Eftersom systemet strider mot demokratin finns det inte någon anledning att ta det pågående projektet inom arbetslivscentrum till intäkt för att detta skall få fortgå. Vi är överens om att begreppet stad får införas av de kommuner som så önskar. Då kräver ändå konsekvensen att de även får använda sig av begreppet stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Det finns ju inte något rimligt skäl till att man skall säga nej till detta. Det kan rimligen inte i något avseende strida mot kommunallagen. Den kommunala folkomröstningen utgör bevisligen ett betydelsefullt inslag när det gäller att stärka kommuninvånarnas inflytande och möjligheter att påverka. Vad vi kräver är alltså ingenting annat än att man skall underlätta möjligheterna att genomföra kommunal folkomröstning. Det är därför som vi kräver en särskild lagstiftning på området.

Herr talman! Sture Thun sade inledningsvis att en rad frågor bereds i en ny utredning. Ja, de skall beredas, men detta arbete har ännu inte kommit i gång. Det är bra om Sture Thun medverkar till att detta arbete kommer i gång så snart som möjligt. Jag befarar att vi annars snart befinner oss i samma situation som under den förra mandatperioden, nämligen att regeringen lägger fram sina förslag sent och innan de är genomarbetade. En fördel nu är att riksdagen har enats om en parlamentarisk utredning. Det är således inte längre fråga om beredning där partierna inte har ett reellt inflytande. Herr talman! Jag går sedan över till det som Sture Thun sade om den fackliga representationen i kommunala nämnder. Han hänvisade till förhållandet mellan arbetstagare och anställda. Det har man även gjort här tidigare i debatten. Såvitt jag kan erinra mig är detta förhållande reglerat i portalparagrafen i medbestämmandelagen. De fackliga företrädarna kan dessutom sitta med i beredningsorgan. Det kan vara fråga om MBL förhandlingar, nämnder, osv. De fackliga företrädarna kan alltså vara med tre fyra gånger i en beslutssituation, medan de politiska partierna, som har betydande representation bakom sig, inte får vara med. Resonemanget håller alltså inte. Vi har alltså redan en sådan reglering. Tycker ni att medbestämmande lagen är så erbarmligt dålig? Det har också framförts protester från kommunalt håll. Dessa har man inte heller tagit till vara. Jag vet att Bertil Fiskesjö tidigare i debatten har nämnt de socialdemokratiska kommunaloch landstingsråd som har pekat på det 45 orimliga ur demokratisk synpunkt. Jag kan bara hänvisa till de tidigare redovisningarna. Det intressanta är att Sture Thun fullkomligt saknar politisk vilja. Vad vill socialdemokraterna egentligen få ut av utredningsarbetet? Det är ju inte bara från politiskt håll som man har satt i gång arbetet, utan det har godkänts av Arbetslivscentrums styrelse. Därför kvarstår min fråga: Vad vill ni ha ut av arbetet? Vad är egentligen er inställning? Är ni tveksamma, eftersom ni vill avvakta resultatet? Vad är det för problem ni ser eftersom ni vill avvakta? Sture Thun sade ju att man vill belysa ett antal problem. Jag tycker alltså, herr talman, att den enklaste och klaraste vägen ur demokratisk synpunkt är att avskaffa bestämmelserna. Låt mig angående folkomröstningar säga att det är förfarandereglerna som vi efterlyser.
Herr talman! Sture Thun hänvisar till forskningsprojekt och säger att dessa skall ge svar på huruvida fackliga organisationer skall sitta med vid de politiska församlingarnas beslutsbord eller inte. Det är verkligen en flykt från verkligheten. Det här är inte någon praktisk fråga, det är en ideologisk fråga. Socialdemokraterna har valt att prioritera de fackliga organisationerna framför andra intressenter, som det kanske skulle vara mera värdefullt att ha med när man fattar beslut. Varför kan inte handikapporganisationer eller pensionärsorganisationer, som är mera beroende av de beslut som fattas i de kommunala församlingarna, få vara med? Detta visar orimligheten. Vi har ett indirekt valsystem i det här landet där politikerna får ta ansvar för sina beslut. Självfallet skall de fackliga organisationerna ha inflytande över sitt arbete och sin arbetsorganisation. Det finns etablerade och upparbetade kanaler för hur detta skall gå till — vi har förhandlingar, remissförfaranden, yttranden. Ingen annanstans i vårt samhäller råder så stor öppenhet över vilka beslut som fattas. Det skrivs ju papper på allting. Det är en stor skillnad jämfört med förhållandena i det privata näringslivet. Jag börjar undra om det inte här handlar om någonting annat, nämligen om kopplingen mellan facket och socialdemokratin inom den socialdemokratiska maktapparaten. Det förekommer redan gemensamma försammanträden mellan de fackliga representanterna och de socialdemokratiska representanterna i nämnderna. Det handlar kanske om att man inte vill stöta sig med facket, som ju levererar de flesta medlemmarna i partiet och som också bidrar generöst med pengar till de socialdemokratiska valrörelserna, Det finns många politiska församlingar i vårt land som fattar beslut som berör personalens arbetsorganisation, t.ex. utskotten i Sveriges riksdag. Är nästa steg att de fackliga organisationerna också där får sitta vid förhandlingsbordet? Nej, jag tror att det är någonting annat än en praktisk fråga om personalens arbetsorganisation som ligger bakom det förslag som socialdemokraterna nu hänger fast vid.

Herr talman! Sture Thun undrar om jag syftar till att man skall återinföra begreppet drätselkammare. Av vår reservation framgår med all tydlighet vad vi syftar till, nämligen att vi skall vara konsekventa. Har en kommun rätt att kalla sig stad, då är det också rimligt att de mest betydelsefulla organen, nämligen fullmäktige och styrelse, får kalla sig stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Jag undrar vad socialdemokraterna har att frukta av att vi försöker underlätta genomförandet av kommunala folkomröstningar. Vad har socialdemokraterna att frukta av att vi underlättar för kommuninvånarna att ge sina synpunkter till känna och ger dem möjlighet att påverka utvecklingen i sin kommun?
Herr talman! Jag har aldrig bestritt, och det bestrids inte heller någonstans i reservationen, att kommunerna har frihet att ordna kommunala folkomröstningar.

Varje kommun som använder sig av detta institut 47 får forma sina egna regler och ta kontakt med centrala myndigheter, affärsverk och andra. Det vore enkelt om reglerna var fastställda från början. Sture Thun kom ned ett steg från den fackliga närvaron och började tala om handikappråd och pensionärsråd. Det finns många sådana arbetsgrupper som samarbetar med näringslivet, men de har ingen beslutanderätt. Avser Sture Thun att man skall föra över beslutanderätten dit — eller sade han detta bara för att lösa det dilemma han hamnat i när han försöker försvara sig — då blir det också en kommunaldemokratisk fråga. Centern har en reservation tillsammans med folkpartiet som handlar om talerätten gentemot de kommunala besluten men framför allt om tjänstemannaansvaret. Drar vi bort dessa beslut från de beslutande församlingarna och lägger dem i sammanslutningar som är oklara ur demokratisk synpunkt är vi ute på ett gungfly, herr talman. Det är vi inte beredda att medverka till. Jag har inte kunnat finna att Sture Thun på något sätt har kunnat klara ut den grundläggande kommunaldemokratiska frågan i samband med den fackliga representationen i nämnder och styrelser.
Herr talman! Sture Thun sade att det var mycket värdefullt att ha med de fackliga organisationerna vid sammanträdena och höra deras synpunkter. Det måste innebära att han tycker att de har mer värdefulla synpunkter än vad t.ex. handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och föräldrar har, eftersom de fackliga organisationerna är de enda som givits närvarorätt. För övriga intressenter har man handikappråd och liknande organ. Det finns ju också inarbetade organ för personalens inflytande med bestämmelser om hur förhandlingar skall gå till, osv. Men det är endast de fackliga organisationerna som får vara närvarande vid de politiska sammanträdena, där avvägningar skall göras mellan olika intressen, både de anställdas intressen och de medborgares intressen som är beroende av de tjänster och den service som det fattas beslut om vid de kommunala nämndsammanträdena. Jag har fortfarande den misstanke som jag redovisade i mitt förra inlägg. Kommunal är i dag det mest socialistiska fackförbundet, och man finner det. ofta angeläget att ha försammanträden med socialdemokraterna i nämnden, innan besluten fattas. Så till frågan om folkomröstningar. Socialdemokraterna brukar vara mycket för att man skall ha ordning och reda och bestämda regler för hur saker och ting skall gå till. Det är precis vad våra förslag när det gäller folkomröstning handlar om. Jag tror att motviljan att införa regler som skulle göra det enklare för folk att se till att det blir folkomröstningar har sin grund i att man egentligen inte är så intresserad av att gå ut och ta reda på vad folk anser i olika frågor. Här skall det vara partiprogram och partipiskor och sammanhållande program som beslutats i vanlig ordning i de politiska partierna och de olika kommunala församlingarna. Man anser tydligen inte att det är så viktigt att se till att kommunerna kan ha folkomröstningar och direkt fråga medborgarna vad de anser. Medborgarna kan ju ha en annan uppfattning än det egna partiet. Jag tror att det är det som är anledningen till motståndet mot fastställande av regler för folkomröstningar, regler som skulle vara till stöd för dem som i större utsträckning vill tillgripa folkomröstningar i kommunerna.

Herr talman! Under tio år, på 1970-talet, utreddes frågan om den kommunala demokratin, vilket bl.a. resulterade i den nya kommunallagen. Jag hade förmånen att sitta med i båda de utredningar som arbetade, den kommunaldemokratiska utredningen och den kommunaldemokratiska kommittén. Jag var alltså med och diskuterade förutsättningarna för ändringar i den kommunala organisationen för att stärka den representativa demokratin. Från riksdagen deltog i de utredningarna bl.a. KU-företrädarna Hilding Johansson och Karl Boo. Jag vill redovisa att vi i huvudsak hade en värdegemenskap. Det fanns tyngd i besluten därför att vi hade en värdegemenskap och samstämmiga synsätt. Det var en styrka när kommunallagen skulle skrivas om och dessa åtgärder genomföras. I en fråga blev vi emellertid inte överens. Det gällde förslaget att den kommunala demokratin skulle tillföras en alldeles främmande företeelse, en principiellt ny företeelse, nämligen att de fackliga företrädarna skulle få närvarorätt och yttranderätt och i ursprungsförslaget också rösträtt i de 49 kommunala nämnderna och styrelserna. Man skall veta att dessa diskussio 9 november 1988 = ner fördes samtidigt som vi diskuterade om och hur MBL skulle tillföras den De som var negativa till förslagen om facklig närvarorätt var företrädarna för de borgerliga partierna. Men den som var starkast i kritiken och mest kunnig i sak var socialdemokraten Agne Gustafsson, docent i Lund. Han har även fortsättningsvis varit ytterst aktiv i diskussionen om den fackliga närvarorätten. Vi har noterat att man även i fackförbundspressen då diskuterade om detta var en lycklig utveckling. Den som följer fackförbundspressen vet att den diskussionen fortfarande pågår. Det diskuteras om man möjligen borde ha en annan plattform för relationerna mellan personalen och kommunala nämnder än den närvarorätt som nu diskuteras. En sak som diskuterades var om inte de gamla företagsnämnderna var en bättre plattform för personalen och därmed de fackliga företrädarna att framföra sina synpunkter än närvarorätten i nämnder och styrelser. Herr talman! Den avgörande risken är att vi i den kommunala demokratin genom den fackliga närvarorätten ger ett dubbelt inflytande åt de fackliga organisationerna. Därmed ifrågasätts hela den representativa demokratin. Jag är mycket förvånad över att man på socialdemokratiskt håll bara hänvisar till en utredning utan att tala om huruvida man i sak tycker att det är bra eller dåligt. Jag har lärt mig, eftersom jag sysslat oerhört mycket med denna fråga även som kommunalpolitiker, att man i de fackliga organisationerna i dag är en aning tveksam. Motivationen är något mindre än den var när diskussionerna började, och intresset är uppenbart något mindre. Jag gör den rent sakliga bedömningen att man under de närmaste åren kommer att föra en diskussion om ändringar. Då menar jag att det rimliga hade varit att biträda den reservation som i detta sammanhang är avgiven av Birgit Friggebo m.fl., och jag yrkar bifall till den. Avslutningsvis vill jag kort säga några ord om en fråga där jag också har ett förflutet. Det gäller begreppet ”stad”. När det för några år sedan efter en skrivning av konstitutionsutskottet noterades att det fanns möjlighet för de kommuner som så önskade att ändra begreppet ”kommun” till begreppet ”stad”, så gjorde Stockholms stad detta på mitt initiativ. Vi blev politiskt eniga om att detta var en viktig och riktig utveckling. Stockholms stad är en kommun men kallar sig för stad i alla sammanhang där Stockholms stad framträder. Det är Stockholms stad som träffar avtal, det är Stockholms stad som representerar, det är Stockholms stad som bygger och förvaltar, men Stockholms stad är en av landets kommuner. Alla partier ställde upp på det här, och vi vände oss till riksdagens konstitutionsutskott — det var 1984 eller 1985 — och sade: I konsekvens med det här ställningstagandet bör vi också få kalla vårt fullmäktige för stadsfullmäktige. Det gör vi. Jag har ju för bara några veckor sedan flyttat över från stadsfullmäktige i Stockholm till riksdagen, och det är många representanter för olika partier som i dagligt tal använder beteckningen stadsfullmäktige. Den rimliga konsekvensen av denna utveckling är att riksdagen accepterar att man får använda beteckningen stadsfullmäktige. Låt mig till socialdemokraternas företrädare i debatten säga att resonemanget om ”drätselkammare” inte är alldeles riktigt. Drätselkammare var en styrelsefunktion som fanns, kanske i Sture Thuns kommun bl.a., men det vi diskuterar är det representativa organet, och det hette tidigare antingen kommunalfullmäktige eller stadsfullmäktige. Någon tredje beteckning fanns inte. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation nr 2 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Det handlar i detta fall om att i riksdagen fullfölja det arbete som vi påbörjat hemma i våra kommuner. Vpk och miljöpartiet föreslår att det skall bli möjligt att få vänorter i Nicaragua. Det har också tagits bilaterala kontakter — det kan man ju göra. Detta har järnbruksklubben, SSU och andra grupper i min hemkommun gjort genom att samla in kläder, tvålar, pennor, maskiner och verktyg som skickas i containrar till Nicaragua. Vi har redan så gott som adopterat en stad som heter Matagalpa. Ett par personer arbetar där, det är en elektriker, och min son arbetar med landsbygdsutveckling i omgivningen. Hans fru startar snart ett projekt för beskogning av Nicaragua. Vi tycker det är viktigt att man får fortsätta med detta arbete på ett mera officiellt sätt, och vi vet vad det betyder för kommuner eller städer i u-länder att få en sådan officiell kontakt med ett i-land. Jag yrkar därför bifall till reservation 4 av Bo Hammar. Jag vill också ha tydliga och klara rekommendationer. Det skall inte bara vara tillåtet att ha vänorter. De kommuner där man har motionerat om saken har om och om igen fått nej. Då har man kommit till uppfattningen att det är nätt och jämnt tillåtet att ha vänorter men inte rekommenderat. Vi vill att det skall komma en rekommendation om att det är tillåtet med vänorter samt anvisningar om hur det skall gå till, så att det blir större förutsättningar att få igenom sådana här förslag i kommunerna.
Herr talman! Mitt ställningstagande i denna fråga har definitivt inte ändrats. Jag tycker precis som Ragnhild Pohanka, men eftersom jag i konstitutionsutskottet har fått besked om att det pågår en utredning, som snart är färdig att lägga fram förslag om hur bestämmelserna i kommunallagen skall vara utformade, tycker jag att vi kunde vänta och därefter agera kraftfullt. Det är därför jag inte reserverat mig i KU, och jag kommer inte heller att ställa något yrkande här i kammaren.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

Men att ge en utredning rörande regler som inte är förenliga med grundlagen så god tid, att den kan hålla på i tio år, är inte acceptabelt. Det förefaller mig som om man låtit utredningen falla i en törnrosasömn. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. Jag tycker det är hög tid att riksdagen tar initiativ till att det fattas ett beslut, eftersom utredningen tagit så lång tid.

Herr talman! Det betänkande om vissa kyrkliga frågor som kammaren nu har att ta ställning till gäller ett antal motioner som kan indelas i två olika grupper. Den ena avser hur medlemskapsreglerna i svenska kyrkan skall utformas, medan den andra gäller hur det skall förfaras med aska och tandguld efter eldbegängelse och om eviga gravrätter skall få bestå även i framtiden. Utskottet föreslår avslag på samtliga motioner och gör det vad gäller medlemskapsreglerna i svenska kyrkan med motiveringen att en utredning pågår inom kyrkan samt vad gäller begravningslagstiftningen med hänvisning till att beredning pågår inom regeringskansliet. Flera motionärer yrkar att riksdagen skall ge regeringen till känna att åtgärder behövs för att förändra den nuvarande lagstiftningen om regler för medlemskap i svenska kyrkan, trots att utredning i frågan pågår. Inte minst på grund av att det för närvarande finns särskilda övergångsregler i regeringsformen och att dessa så skyndsamt som möjligt bör avvecklas menar man att åtgärder snabbt skall vidtas. Det bör då betonas att det med hänsyn till nuvarande övergångsbestämmelser ändå är möjligt att ha kvar dessa regler, så i den meningen strider reglerna inte mot gällande grundlag. Majoriteten tycker att det är både opraktiskt och mot gällande praxis att — som vpk, miljöpartiet och hälften av folkpartiets företrädare i utskottet vill göra — ta initiativ till en ny lagstiftning om åtgärder medan utredning ännu pågår. Eftersom den inom svenska kyrkan pågående utredningen snart blir färdig finns det all anledning att avvakta resultatet av utredningen. Ett sådant förfarande är befogat även av det skälet att en ändring av lagstiftningen i detta fall bara kan åstadkommas genom lika beslut av regeringen och kyrkomötet. Av flera olika skäl är det alltså angeläget att avvakta pågående utredning. Därför avvisar utskottet motionsförslagen, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del. Debatten om medlemskapsreglerna i svenska kyrkan har pågått länge, och det finns utan tvivel egendomligheter i den nuvarande lagstiftningen som, om jag minns rätt, trädde i kraft 1952. Det är egendomligheter som naturligtvis behöver bli föremål för översyn oavsett vilken grundinställning man har. Det kan naturligtvis ifrågasättas om det skall finnas olika medlemskapsregler för barn, beroende på om föräldrarna är gifta med varandra eller inte. Det kan också ifrågasättas om det skall vara självklart att barn vars föräldrar är gifta med varandra skall bli medlem i kyrkan om bara den ena föräldern är med och den andra exempelvis är katolik eller muslim. Det kan vidare upplevas som egendomligt att ett från annat land adopterat barn inte genom dopet kan bli medlem i svenska kyrkan, utan att adoptivföräldrarna särskilt måste begära medlemskap. Dessa ting har i den utredning som pågår inom svenska kyrkan kallats för ”smärre egendomligheter”. I själva verket tycker nog många att det är ganska stora egendomligheter. Dessa har blivit allt tydligare på grund av de stora förändringar som ägt rum i samhället sedan den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft för 36 år sedan. Dessförinnan var det ju för övrigt inte ens möjligt att utträda ur kyrkan, så vida man inte samtidigt gick in i något s.k. främmande trossamfund. Inte minst under de senaste årtiondena har vi fått vara med om en allt kraftigare invandring. Även de förändrade könsrollerna kommer-— det är jag övertygad om — så småningom att tvinga fram förändrade regler. Men just nu ligger bollen hos svenska kyrkan, och regering och riksdag har att avvakta. Det är naturligt att svenska kyrkan utifrån sin syn som folkkyrka får försöka komma fram till regler som den finner lämpliga. Sedan är det en annan sak om regering och riksdag kan acceptera dessa, men det är naturligtvis önskvärt att såväl stat som kyrka är lyhörda gentemot varandra. Även i övrigt, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och alltså avslag på samtliga motioner. Som jag tidigare nämnde pågår i vad gäller begravningslagstiftningen en beredning inom regeringskansliet. Jag vill avslutningsvis poängtera att de motioner som väckts om förfarandet med aska efter eldbegängelse, förfarandet med tandguld efter eldbegängelse, eviga gravrätter och skötselavtal gäller frågor som vi naturligtvis måste behandla oerhört seriöst. I något fall är förhållandena, som utskottet också påpekar, för närvarande inte tillfredsställande, men eftersom det pågår en beredning inom regeringskansliet har vi all anledning att vänta på resultatet av den.

Herr talman! Vi är eniga i det ställningstagande som framgår av betänkandet. Det finns därför anledning att göra en markering endast beträffande medlemskapsreglerna — huruvida de strider mot grundlagen eller inte. Jag noterar, precis som Torgny Larsson, att övergångsbestämmelserna i detta fall ingår i grundlag, och eftersom grundlag står över vanlig lag är det grundlagen som gäller. Det är bra att det är en bred majoritet som avstyrker motionerna. Det pågår ju ett arbete när det gäller medlemskapsfrågorna, dop och kyrkotillhörighet inom svenska kyrkan. Att föregripa detta arbete vore i strid med alla de deklarationer som har gjorts tidigare, att förändringar på detta område skall ske i största möjliga politiska enighet och i största möjliga kyrkopolitiska enighet. Skulle man köra över denna utredning och nu fatta beslut, gjorde man våld på det som vid tidigare tillfällen uttalats i deklarationer från en mycket bred majoritet i Sveriges riksdag. Det finns också regler som säger att vi i det här fallet skall behandla denna lagstiftning på ett visst sätt och att det skall fattas lika beslut. Därför blev jag litet fundersam och ställde mig frågande till det uttalande som Torgny Larsson gjorde. Han sade att vi skall vänta och se vad svenska kyrkan kommer fram till och att det sedan är en annan fråga om riksdag och regering kan acceptera det. Hur går det uttalandet ihop med strävan att fatta samstämmiga beslut? Kommer man att vidta andra åtgärder, så att man kommer ifrån den regeln? I så fall är det fråga om en grundlagsändring. Vi har sagt att vi vill diskutera relationsfrågorna. Om vi inte kan lösa frågan om förhållandet mellan samhället och kyrkan i den breda enighet som har varit målsättningen tidigare, får vi väl be folket säga sitt i en allmän folkomröstning. Låt mig, herr talman, också göra några kommentarer till begravningsfrågorna. Jag håller med Torgny Larsson om att de är mycket komplicerade. Även om vi gör vissa uttalanden här, vore det olyckligt om vi nu skulle föregripa beredningen och fatta beslut på vissa punkter utan att se de konsekvenser och effekter det skulle få på en rad områden. Efter att ha arbetat i svenska kyrkan på lokalplanet och även i andra sammanhang kan jag försäkra att det finns en mängd problem som människor tar upp och som även förtroendevalda uppfattar som svåra att lösa. De bör naturligtvis lösas, men de ingår i ett komplicerat mönster, och därför finns det anledning att avvakta det fortsatta beredningsarbetet.
Herr talman! Bengt Kindbom och jag har inte alls olika uppfattningar i frågan om relationerna mellan riksdag och regering å ena sidan och kyrkomötet å andra sidan. Jag ville bara poängtera att det är nödvändigt och angeläget att man från båda håll försöker lyssna på varandra. Det är ju både kyrkomötet och riksdagen som skall fatta beslut. Min personliga uppfattning är denna: Låt oss hellre vänta tills det blir en bred enighet än att tvinga fram några snabba förändringar.
Herr talman! Jag tackar för det mycket klara ställningstagandet från Torgny Larssons sida i den formella frågan. Det var alltså inte något hot mot kyrkan som han uttalade.

Det är varje människas absoluta rätt att uteslutande själv avgöra om hon vill tillhöra något parti och i så fall vilket liksom att hon också uteslutande själv bestämmer om hon vill utnyttja sin rösträtt. I så fall bestämmer hon också själv vilket parti hon vill rösta på. Kollektivanslutningen av fackliga medlemmar till det socialdemokratiska partiet är klart kränkande mot den enskildes integritet och utgör ett brött mot vad lagstiftningen uttalar om åsiktsfrihet och valhemlighet. Trots att socialdemokraterna numera, sedan kommunisterna har uttalat sig hotfullt mot kollektivanslutningen, påstår sig ha kommit till insikt om att medlemskap i ett politiskt parti endast kan grundas på individuell anslutning, fortsätter de att tillämpa kollektivanslutningen. Den nyvunna insikten är nämligen turligt nog utformad så, att den i praktisk handling inte behöver tillämpas förrän om ett par år. Därigenom kan ytterligare tusentals och åter tusentals icke-socialdemokrater tvångsanslutas till partiet och mot sin vilja förstärka partikassan med avsevärda belopp — medel som därefter används till att bekämpa de partier där dessa tvångsanslutna medlemmar verkligen hör hemma. Detta handlande har således inte det minsta med rättfärdighet och demokrati att göra. Påståendet att avvecklingen av kollektivanslutningen måste ta flera år i anspråk är verklighetsfrämmande. Om den rätta viljan hade funnits när beslutet om omläggningen fattades, hade denna redan varit genomförd. Det skulle den också ha varit, om kommunisterna verkligen hade menat allvar med sitt pompösa tal mot kollektivanslutningen. Skrytet om betydelsefulla insatser mot kollektivanslutningen på arbetsplatserna ter sig föga imponerande, när verkligheten visar att dessa insatser inte har lett till någonting. Påståendet att en lagstiftning som uteslutande gäller enskild persons medlemskapi ett politiskt parti skulle innebära ett allvarligt ingrepp i organisationsfriheten vittnar ju enbart om att man verkligen anser att organisationerna skall ha bestämmanderätt i denna fråga. Fru talman! Det är djupt allvarligt att kollektivanslutningen i sin nuvarande form skall tillåtas fortsätta ytterligare ett par år. Men lika allvarligt är det att socialdemokraterna därefter tänker tillämpa s.k. organisationsanslutning och kollektiv uppbörd av medlemsavgifter. Juridiska personer skall alltså bli medlemmar i partiet, varigenom tillströmningen av miljontals kronor till partikassan tryggas. Även i fortsättningen skall alltså människor som inte är socialdemokrater tvingas att ge pengar till ett parti som de inte vill tillhöra och vars politik de inte kan ansluta sig till. Vad har detta med demokrati att göra? Definitivt ingenting! Systemet att låta organisationer bli medlemmar i ett politiskt parti är ingenting annat än ett kringgående av beslutet att medlemskap endast kan grundas på individuell anslutning. Därför måste också denna förtäckta anslutningsform fördömas. Det är hög tid att alla kommer till insikt om att ett medlemskap i politiskt parti endast kan gälla enskilda individer och att ingen kan påtvingas detta medlemskap mot sin vilja. Fru talman! Det är uteslutande socialdemokraterna själva som genom sitt agerande framtvingar kravet på lagstiftning mot kollektivanslutningen. Denna bör komma till stånd per omgående. Därför yrkar jag bifall till den reservation som har fogats till utskottsbetänkandet.

Fru talman! Dagens debatt handlar formellt om kollektivanslutningen till politiska partier, men i realiteten gäller det något mycket större: socialdemokraternas strävan att till varje pris skydda sin egen maktapparat. Socialdemokraterna är inte bara Sveriges i särklass mäktigaste parti. Frågan är om det inte är västvärldens mäktigaste partiapparat. Ingen skall förneka socialdemokraternas politiska skicklighet. Annars skulle partiet inte i val efter val uppnå en väljarandel klart över 40 90. Det är ungefär 10 procentenheter mer än vad som kan betecknas som normalt i ett västeuropeiskt perspektiv. Men socialdemokratins styrka beror inte enbart, kanske inte ens främst, på duktiga och kompetenta politiker. Det handlar också om att partiet kontrollerar en stark maktapparat. Dessutom handlar det om ekonomiska resurser. Socialdemokratin är den svenska politikens storfinans. I affärslivet brukar man tala om att företag bygger upp korsvist ägande och s.k. hajburar för att skydda företagsledningarna mot angrepp från utomstående. Den socialdemokratiska apparaten är ett exempel på hur en politisk organisation bygger upp interna hållhakar och maktinstrument för att stärka ledningens makt gentemot omgivningen. Kollektivanslutningen av LO-medlemmar till det socialdemokratiska Prot. 1988/89:20 partiet är ett sådant maktinstrument. Det är därför som socialdemokraterna 9 november 1988 har varit så ytterst ovilliga att avskaffa kollektivanslutningen trots mångåriga — m-vÖohrmaneluminoe uppmaningar från Sveriges riksdag, trots att systemet kränker individens politiska frihet och trots att t.o.m. Stig Malm har ansett att systemet utgör en politisk belastning — en kvarnsten om halsen — för socialdemokratin. Kollektivanslutningen handlar om pengar. Den ger partiet stora belopp i medlemsavgifter varje år. Och så kommer det att förbli även efter den kosmetiska förändring av kollektivanslutningen som den socialdemokratiska partikongressen har beslutat om. Den enda förändring som har åstadkommits genom den nya formen av s.k. organisationsanslutning är att reservationsrätten har tagits bort. Den fackliga organisationen med dess medlemmar blir medlemmar i det socialdemokratiska partiet, och pengarna skall fortfarande överlämnas. Kollektivanslutningen handlar om påtryckningsmöjligheter. Naturligtvis måste partiet vara mer lyhört för LO och i nomineringar ta större hänsyn till LO, när det är Landsorganisationen som har levererat in en majoritet av medlemskåren. I och med den nya organisationsanslutningen har den definitiva bekräftelsen på det korporativa samhället infriats. Kollektivanslutningen handlar även om den interna maktfördelningen. Partidistrikt med särskilt många kollektivanslutna, som det skånska, får fler mandat på partikongresserna och därmed ett större inflytande i partiet. Gentemot dessa argument väger hänsynen till individens politiska frihet mycket lätt. Då spelar det mindre roll att medlemskapet i ett politiskt parti rimligen bör vara individens val. Då är det inte så väsentligt att omkring en kvarts miljon av socialdemokraternas egna medlemmar inte ens röstar på partiet. Då har det inte heller så stor betydelse att den som genom reservationsrätten väljer att stå utanför därmed också tvingas att offentligt deklarera en politisk uppfattning. Länge trodde vi i folkpartiet att sakargument och uppmaningar från riksdagen skulle förmå socialdemokraterna att ta sitt förnuft till fånga. Vi var naiva. Vi har insett att det enda instrument som hjälper här är lagstiftningsmakten. Vi tvekar inte att använda lagstiftning för att skydda medborgarnas frioch rättigheter. Det är för en liberal helt naturligt. Den som åberopar föreningsfriheten mot lagstiftning i denna fråga talar mot bättre vetande. Föreningsfriheten innebär att en individ har rätt att gå med i en förening eller att flera individer har rätt att sammansluta sig i en förening. Den innebär inte att en förening har rätt att kränka en individs rättigheter. Lagrådet har också mycket riktigt, i sin granskning, konstaterat att KU-reservanternas förslag till lagtext inte strider mot föreningsfriheten eller på annat sätt är grundlagsstridig. Kollektivanslutningen är som sagt bara ett av de instrument som socialdemokraterna använder sig av för att bygga upp sin maktposition. Andra uttryck är t.ex. när LO och fackförbunden ger bidrag till socialdemokraternas valrörelse i form av pengar och arbetskraft. Inget vet säkert hur stora resurser som socialdemokraterna därigenom kan disponera — vi vet bara att det rör sig om gigantiska summor. Enligt vissa beräkningar satsade partiet och de fackliga organisationerna tillsammans drygt en halv miljard i årets valrörelse. Som en jämförelse kan nämnas att Ronald Reagans valkampanj 1984 kostade knappt 300 milj.kr., omräknat till dagens svenska penningvärde. Ungefär hälften av socialdemokraternas valrörelse bekostas av facket, genom direkta bidrag, egna kampanjaktiviteter eller egna valarbetare. Det är inte bara Nils Yngvesson i Malmö inom det socialdemokratiska partiet som på valnatten hade anledning att tacka fackföreningsrörelsen för ovärderlig hjälp i valrörelsen. Systemet med tjänster och gentjänster är fast etablerat. Sammanhållningen förstärks också av olika personliga band och av att kontrollorganisationen är en rent intern angelägenhet. Naturligtvis görs misstag och förekommer maktmissbruk inom den socialdemokratiska maktapparaten — det gör det i alla maktkoncentrationer av denna omfattning. Socialdemokratin drar sig inte för att använda alla tänkbara medel för att behålla och stärka sin maktposition. Det handlar om kränkning av individers rätt, om otillbörligt utnyttjande av lagstiftning för att främja närstående organisationer, om statliga och kommunala bidrag och stöd till närstående organisationer och om beroendeställning till vissa organisationer. Det är en huvuduppgift för liberala demokrater att granska, ta strid med och söka bryta upp den socialdemokratiska maktapparaten. Vi vet att den som försöker riskerar att krossas. Men kampen för demokrati, individ och rätt kräver det. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Jag kan instämma i vad som har sagts av de båda föregående talarna. Kollektivanslutningen kan naturligtvis inte försvaras. En genomgång av de debatter som vi har haft i kammaren under många år visar också att kollektivanslutningen inte har kunnat försvaras, om man med försvar menar intellektuellt begripliga argument. Sådana har aldrig framförts i försvaret av kollektivanslutningen, utan det har varit ett slags intresseförsvar som bedrivits. Försvararna menar att de helt enkelt skall ha det på detta sätt. Kollektivanslutningen är naturligtvis ett brott mot de principer om den enskildes politiska frihet som skall gälla i en demokrati: Människor skall inte, genom andras beslut, bli infösta i ett politiskt parti. De skall bestämma själva vilket parti de vill vara med i, och om de vill vara med. Riksdagen antog under många år det ena uttalandet efter det andra mot kollektivanslutningen. Socialdemokraterna brydde sig inte om det. De fortsatte glatt med kollektivanslutningen, trots riksdagens uttalanden. Det var alltså ett slags ohörsamhet mot den vilja som hade uttalats i riksdagen. När vi tröttnade på denna ohörsamhet bestämde vi oss från centerpartiets sida för att lägga fram ett lagförslag, som skulle innebära att anslutningen till ett politiskt parti skall vara den enskildes angelägenhet. Detta lagförslag har sedan behandlats av lagrådet. Även folkpartiet och moderaterna har anslutit sig till detta lagförslag. Reservationen till utskottsbetänkandet är gemensam. Lagförslaget är bra. Det innebär att kollektivanslutningen, om lagförslaget antas, upphör. Men det är också bra från den synpunkten, att lagen blir en spärr mot liknande äventyrligheter i framtiden. Jag tror att det skulle varaen Prot. 1988/89:20 mycket svår sak, även för en massiv majoritet i riksdagen på den socialistiska 9 november 1988 sidan, att riva upp ett beslut om en sådan lag. För den skull tycker jag att detta är viktigt. Nu säger socialdemokraterna att de har beslutat att avskaffa kollektivanslutningen. Formellt har de gjort det. Men det skall naturligtvis dröja en förfärlig massa år innan det kan genomföras. Motiven för detta är uppenbara, och de har även redovisats av Birgit Friggebo alldeles nyligen. Kollektivanslutningen avskaffas inte rakt upp och ner. Om man gjort det, hade det visat att man äntligen hade kommit till irfsikt om vilka allvarliga begränsningar i den enskildes frihet som kollektivanslutningen utgör. Men det beslutet tog man inte på den socialdemokratiska partikongressen, utan man gick runt det hela genom att införa vad som kallas organisationsanslutning, vilken också har belysts här av tidigare talare. Det är naturligtvis inte heller tillfredsställande för den enskilde att så att säga omvägen, genom sin fackliga organisation, bli ansluten till det socialdemokratiska partiet. Motivet är naturligtvis, som Birgit Friggebo var inne på, ekonomiska resurser som man vill ha in till den socialdemokratiska rörelsen. Jag tycker att socialdemokraterna äntligen borde, efter de många år som vi har behandlat den här frågan i riksdagen och efter de reträtter de har varit tvungna att göra, ta ett rejält beslut om att avskaffa kollektivanslutningen rakt över, utan några krusiduller eller inbyggda trojanska hästar. Det finns en sak till som jag vill nämna. Det är att såväl utskottsbetänkandet som det särskilda yttrandet från Bo Hammar slutar med ett påstående. Utskottet säger så här: ”Mot bakgrund härav och med hänsyn till de negativa effekter föreslagen lagstiftning enligt utskottets mening skulle ha inom det föreningsrättsliga området avstyrker utskottet motionerna.” Liknande påståenden har förekommit tidigare. Vad är det för negativa effekter inom det föreningsrättsliga området som ett beslut att upphäva kollektivanslutningen rakt över skulle ha? Jag ställer den frågan till de ledamöter från socialdemokraterna och vpk som företräder majoriteten i detta ärende. Vad är det för negativa föreningsrättsliga effekter som ett beslut om förbud mot kollektivanslutningen skulle ha? Det påståendet har förekommit så många gånger. Vi har ställt de här frågorna tidigare i kammaren, men aldrig fått något tillfredsställande svar. Kom med det nu äntligen! Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen till konstitutionsutskottets betänkande.

Fru talman! Också jag stöder reservationen till konstitutionsutskottets betänkande. Här har sagts mycket om varför vi inte skall ha kollektivanslutning till politiska partier och om varför vi nu har kommit i det läget att det krävs lagstiftning mot detta. Att socialdemokraterna försvarar sitt agerande kan jag förstå, men aldrig acceptera. Men hur vpk ställer sig och hur de agerar i detta ärende ger anledning till många frågetecken. De skriver i sitt särskilda yttrande: ”En lagstiftning skulle kunna leda till ingrepp i det fria föreningslivet.” Detta skriver man, trots att lagrådet har granskat den föreslagna lagtexten och 59 kommit fram till att den inte strider mot föreningsfriheten. Jag vill därför fråga vpk:s företrädare vilket föreningsspöke det är som ni i vpk ser, men som inte vårt lagråd klarar av att se. Det vill vi faktiskt ha svar på här i dag.

Fru talman! Låt mig inleda med några fritt återgivna ord ur betänkandet. Utskottsmajoriteten konstaterar här, liksom vid förra årets behandling, att beslut nu har fattats om att kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet skall avskaffas och att anledning saknas att stifta lag i ärendet. Det är, som många påpekat, en gammal känd fråga, som har varit föremål för debatt i riksdagen under väldigt många år. Förra gången vi hade en debatt var för ungefär ett år sedan. Men debatten om kollektivanslutningen kan nu föras mot en helt annan bakgrund än tidigare, för, det vill jag upprepa, det socialdemokratiska partiet har fattat beslut om att upphöra med kollektivanslutningen. Den skall alltså avskaffas och ersättas med en individuell anslutning. Allt detta skall vara genomfört senast den 31 december 1990. Det är alltså ungefär två år kvar tills beslutet är helt genomfört. Med tanke på att detta är en fråga som diskuterats länge tycker vi att det är rimligt med en övergångstid på några år när man bryter upp från en mer än 90-årig tradition inom arbetarrörelsen. När vi har diskuterat detta tidigare har vi också påpekat, och jag tror det finns anledning att göra det, att den samverkan som funnits inom arbetarrörelsen, mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, har haft en mycket stor betydelse för välståndsutvecklingen i vårt land och framför allt för de vanliga människornas frihet och inflytande i samhället. Klassiska frågor som semester och ATP, för att ta ett par exempel ur högen, har kunnat genomföras tack vare denna samverkan inom arbetarrörelsen. Jag tror, fru talman, att denna samverkan kommer att vara lika viktig i framtiden om man skall kunna försvara de vanliga löntagarnas intressen och garantera att individernas frihet ökar. Formerna för denna samverkan kommer nu att förändras. I fortsättningen — jag vill åter betona det — kommer en medlem i en facklig organisation att kunna bli medlem i det socialdemokratiska partiet endast genom en individuell ansökan. Någonting annat kommer inte att förekomma. Därmed borde företrädarna för de borgerliga partierna och även för miljöpartiet vara belåtna, eftersom kollektivanslutningen nu om två år helt kommer att ha upphört. Men här kan man knappast spåra några glada miner, varken från Bertil Fiskesjö eller från Birgit Friggebo. Tonläget är ett helt annat. Låt oss också se tillbaka på hur denna fråga har behandlats tidigare. Det är viktigt om man skall kunna bemöta de påståenden som bl.a. Birgit Friggebo och Bertil Fiskesjö har framfört här. Vi vet att moderata samlingspartiet hela tiden konsekvent har krävt lagstiftning i denna fråga. Det är ingenting som är främmande för detta slags partier, där man vill gå ganska långt då det gäller att reglera organisationernas inre liv och inre verksamhet. Folkpartiet och centerpartiet har däremot tidigare ogärna velat ge sig in på lagregleringar, eftersom man från dessa partier också har sagt att det kan få negativa konsekvenser på det föreningsrättsliga området. Under de sex år vi hade borgerliga regeringar, från mitten av 70-talet till Prot. 1988/89:20 början av 80-talet, och därmed också borgerlig majoritet i riksdagen, lades 9 november 1988 inga lagförslag fram om att kollektivanslutningen skulle upphöra. Trots det parlamentariska överläget värnade man föreningsrätten. Man förlitade sig i stället på åtgärder från partiernas sida i form av opinionsbildning och diskussioner. Men nu när det socialdemokratiska partiet har beslutat att upphöra med kollektivanslutningen rusar man plötsligt fram och vill lagstifta i denna fråga, och man säger att man vill göra det av preventiva skäl. Detta är en synnerligen anmärkningsvärd helomvändning från framför allt centern och folkpartiet. Vi påpekade det bl.a. i förra årets diskussion i frågan. Denna helomvändning är märklig just med tanke på att både folkpartiet och centern så starkt tidigare har betonat just de principiella skälen för att man inte har velat använda sig av en lagreglering — man var då rädd för att äventyra föreningsfriheten. Det var det argument man förde fram under den tid man faktiskt hade möjlighet att på egen hand genomföra en lagreglering i riksdagen. Vad man lutade sig mot på 70-talet och i början av 80-talet var bl.a. grundlagberedningen. Det var den som föregick vår nya författning 1974. Då sade folkpartiet och centern att det var nödvändigt att visa stor varsamhet i fråga om lagreglering av organisationernas inre verksamhet, eftersom en sådan reglering skulle kunna försämra förutsättningarna för en fri åsiktsbildning. Däremot sade man, att om otillfredsställande förhållanden uppstår, får man i första hand sätta sin lit till den offentliga debatten och kritiken. Man sade också att ett lagstiftningsingripande kan te sig påkallat endast om kritiken står maktlös inför obestridliga missförhållanden. Till detta synsätt anslöt sig folkpartiet och centern tidigare, och företrädare för bl.a. centerpartiet talade om att det gick en klar rågång mellan mittenpartierna och moderaterna. Den varsamhet man för bara något år sedan visade mot föreningsrätten har man alltså nu övergivit. Nu är man beredd att gå in och lagreglera föreningarnas inre liv och inre verksamhet. Jag kan inte fatta annat än att detta är en kraftig omvärdering från dessa partiers sida. Man har nu klart anslutit sig till moderaternas synsätt och alltså tagit avstånd från de ståndpunkter man tidigare haft.

Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservanternas förslag.

Fru talman! Sören Lekberg upprepar gång på gång att socialdemokraterna beslutat avskaffa kollektivanslutningen. Det är ju inte sant. En form avskaffas och ersätts av en annan. 61 Sören Lekberg påpekar att vi moderater sedan länge krävt lagstiftning på området. Detta är rätt, men observera att vi ställde kravet sedan det visat sig att socialdemokraterna hade nonchalerat riksdagsmajoritetens uttalande mot kollektivanslutningen. Vi trodde ju att socialdemokraterna skulle visa respekt för vad riksdagen uttalat men däri bedrog vi oss. Det är socialdemokraterna själva som framtvingat kravet på lagstiftning. Sören Lekberg! Hur går beslutet att medlemskap endast kan grundas på individuell anslutning med vad detta uttryck innebär att förena med beslutet om anslutning av en organisation? Vart tog den enskilde individens rätt att själv besluta om anslutning vägen? Sanningen är ju den att socialdemokraterna av maktoch penningbegär fullkomligt struntar i att respektera varje enskild människas rätt. Och slutligen: Sören Lekberg talar om frihet. Var ligger friheten i att tvångsansluta enskilda människor — alltså mot deras vilja — till ett politiskt parti? Det vore jag tacksam att få en uttömmande förklaring till.
Fru talman! Det är riktigt att vi länge trodde att socialdemokraterna skulle rätta sig efter de uttalanden som riksdagen gjorde. Det var naturligtvis naivt av oss. Det var dumt, kan man säga, för det visade sig att socialdemokraterna inte tar några sådana hänsyn. Det måste till lagstiftning för att de skall böja sig. Jag tycker att det citat som Sören Lekberg redovisade från den tidigare utredningen stämmer mycket bra: Man får ta till lagstiftning när ”kritiken står maktlös” — det är precis vad som har hänt. Riksdagen antog det ena uttalandet efter det andra, och socialdemokraterna struntade i dem. Kritiken stod alltså maktlös. Annars är det givet — det är en grundläggande princip — att man inte skall springa i väg och lagstifta hur som helst om politiska partiers verksamhet. Det skall naturligtvis övervägas noga. Det måste alltså gälla viktiga och grundläggande principer för att man skall gripa in i de politiska partiernas fria liv. Men här står den enskilde individens rätt och politiska frihet mot övergrepp från kollektiva organisationer. Där är det enligt min mening helt enkelt vår skyldighet att stå på den enskilde individens sida.

Fru talman! Sören Lekberg använder ett gammalt beprövat knep — han flyr ini historien i stället för att tala om det som är problem. Det är helt riktigt att vi i folkpartiet tidigare inte har ställt upp för lagstiftning. Vi riktade i riksdagen år efter år uppmaningar till socialdemokratin att själv lösa det här problemet, vi visade generositet och tilltro till socialdemokratins förmåga till förändringar på det här området. Den generositeten och tilltron kastar Sören Lekberg nu i ansiktet på oss som vill ta bort oförrätter för människorna. Vi litade också på att det skulle finnas ett förnuft hos socialdemokraterna. Jag skall villigt erkänna — diskussionerna om det på vårt landsmöte har ju skett för öppna dörrar — att det också hos oss fanns folk som trodde att man skulle kunna upprätthålla goda relationer till de fackliga organisationerna genom att inte kräva lagstiftning om förbud mot kollektivanslutning. Men det har aldrig betalat sig särskilt väl. Vi har i folkpartiet aldrig dragit oss för att driva kampanjer för t.ex. grundlagsskydd för frioch rättigheter för individer, och det är precis vad det här är fråga om. Det har uppstått en mytbildning kring frågan om föreningsfriheten. Jag skall inte utesluta att en och annan också i de borgerliga partierna tidigare gick på den myten. Men den frågan är numera klarlagd — det strider inte mot föreningsfriheten att säkerställa individuella människors rätt att själva välja om de över huvud taget skall ha anknytning till någon politisk organisation och att då själva välja parti. Sören Lekberg beskrev mycket väl att många människor känner sig totalt maktlösa när de föses hit och dit som medlemmar i politiska organisationer. Om inte det lyckas vill man nu ta av dem pengarna, så att i varje fall de kommer socialdemokratin till godo — det är vad det nu handlar om. Fackliga organisationer skall kunna vara medlemmar i det socialdemokratiska partiet! Man släpper in korporationer i det politiska livet. Nästa steg — man vågar nästan inte säga det — handlar väl om att korporationerna skall in direkt i det politiska beslutsfattandet. Det är viktigt att se till att det nu blir en lagstiftning — socialdemokratin har inte gjort rent hus med kollektivanslutningen, och den tar sig nu nya former, som regeringen och socialdemokratin ställer sig bakom, såsom kollektivanslutning till hemförsäkringar och bilförsäkringar. Det sker precis efter mönster av kollektivanslutningen — man ansluts kollektivt, och man har bara reservationsrätt.
Fru talman! Birgit Friggebo talade om myter. Men här sprids ju nu en myt omatt kollektivanslutningen inte är avskaffad. Jag betonade i mitt anförande flera gånger att det socialdemokratiska partiet har fattat beslut om att avskaffa kollektivanslutningen — den skall vara avskaffad senast vid utgången av 1990. I fortsättningen kan man bli medlem i det socialdemokratiska partiet bara genom en individuell ansökan.

Jag återkommer till det som Bertil Fiskesjö här sade, nämligen att det skulle man göra när man stod maktlös inför obestridliga missförhållanden. Men kan man verkligen påstå det när det socialdemokratiska partiet nu har beslutat avskaffa kollektivanslutningen? Då är ju frågan borta från dagordningen, men ändå vill man nu gå in och lagstifta. Det tyder på att man har kastat en gammal princip i sjön; man värnar inte längre föreningsfriheten. Vi fick också, bl.a. i Birgit Friggebos anförande och hennes replik, en demonstration av att hon nu helt har övertagit den vokabulär som moderaterna tidigare var ensamma om.
Fru talman! Vad den socialdemokratiska partikongressen har fattat beslut om är att avskaffa den individuella reservationsrätten. Det har ju tidigare varit så att inte ens socialdemokratiska partiet fullt ut har vetat vilka som har varit medlemmar — ofta har medlemslistorna funnits på den fackliga organisationen, och det har beskrivits som ett bekymmer att socialdemokratin inte kunnat skicka papper och annat till de kollektivt anslutna medlemmarna. Det har varit ett slags kollektivism där. Men man hade ändå en individuell reservationsrätt. Den är numera avskaffad. I stället har man mer formaliserat något som fanns också tidigare, nämligen att det var organisationen som var medlem i det socialdemokratiska partiet. Man gör som tidigare: Man skickar över pengar, men nu kallar man det för medlemsavgifter för de människor från den fackliga organisationen som sedermera eventuellt kan söka medlemskap. Det är så det skall gå till! Då kan man inte tala om att socialdemokratin nu har gjort rent hus med kollektivanslutningen och dessutom påstå att man gjort det på eget initiativ — vilket Sören Lekberg här ville försöka göra troligt. Det är ju hotet om lagstiftning och framför allt opinionsbildningen i de här frågorna som drivit fram det beslut som nu har fattats av den socialdemokratiska partikongressen. Det visar hur oerhört viktigt det är att bedriva en kraftfull opposition och opinionsbildning i dessa frågor och avslöja den socialdemokratiska maktapparaten, konglomeratet, sammanblandningen mellan olika intresseorganisationer och partiapparaten, mellan det politiska allmännintresset och särintressena. Det är vad det handlar om.

Det är detta det handlar om. Vi drar oss inte för att gå ut i kamp mot detta, trots att vi vet vilka enorma resurser man har till förfogande för att försöka krossa oss i denna kamp för människors och individers rättigheter.
Fru talman! Kollektivanslutningen är inte avskaffad, Sören Lekberg. Den byter utseende. Under sken av att man värnar om individuell anslutning till partiet inför man anslutning av organisation. Därmed når man samma syfte som tidigare, och detta t.o.m. utan den beryktade reservationsrätten. Och hur, Sören Lekberg, respekterar man den enskilda människans rätt och frihet genom att med tvång ansluta henne till ett politiskt parti?

Fru talman! Den fråga man måste ställa till socialdemokraterna är naturligtvis denna: Om ni nu skulle vilja göra bot och bättring och äntligen ta hänsyn till vad riksdagen har uttalat i det ena beslutet efter det andra, varför avskaffar ni då inte kollektivanslutningen rakt upp och ner? Varför alla dessa kringelkrokvägar som bara syftar till att uppnå precis samma resultat som förut men med något slags formellt beslut om att kollektivanslutningen är avskaffad? Vad är det som gör att det socialdemokratiska partiet är så speciellt att det skall få uppträda som något slags statsorganisation vid sidan om andra Prot. 1988/89:20 statsorganisationer och bestämma över vilka organisationer och individer 9 november 1988 som skall tillhöra socialdemokratin? Har ni ingen som helst känsla för hurdet. — Jo Ömluandmminor känns t.ex. för enskilda individer som vid valen röstar på andra partier? Det finns ju gott om LO-medlemmar i kollektivanslutna avdelningar som röstar på andra partier i valen, det visar våra opinionsundersökningar och de utredningar vi får efter varje val. Har ni ingen som helst känsla för hur dessa människor upplever sin situation att vara tvingade att bidra till verksamheten i ett parti som de inte vill stötta i de allmänna valen? Så ytterligare en gång till föreningsfriheten. Vad är det i det här lagförslaget som innebär någon otillbörlig inskränkning i föreningsfriheten? Vad är det som är så riskfyllt? Vad det här lagförslaget går ut på är ju endast att det skall vara garanterat att det är den enskilda individen själv som bestämmer vilket parti hon eller han skall tillhöra. Vad innebär det för begränsning av föreningsfriheten?

Fru talman! Jag vill återigen understryka att socialdemokratin har fattat beslut om att avskaffa kollektivanslutningen. Jag vet inte hur många gånger jag har upprepat detta här i kammaren, men saken tycks som sagt vara föremål för en mytbildning på den borgerliga kanten. I fortsättningen är det så, att en person som är medlem av en facklig organisation kan bli medlem av det socialdemokratiska partiet endast genom en individuell ansökan. Någonting annat kommer inte att existera. Sedan föreligger en mängd olika former för samverkan mellan det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen, och jag vill understryka att det under alla år har rått en väldig öppenhet på det området. När fackliga organisationer bestämmer sig för att stödja det socialdemokratiska partiet, exempelvis i valrörelsen, offentliggör man detta. Man skickar t.o.m. ut pressmeddelanden om det. Men det upprör tydligen Birgit Friggebo. Vi vet emellertid att det finns näringslivsorganisationer som stöder andra partier, men det offentliggörs inte via pressmeddelanden. Hela den saken reagerar inte Birgit Friggebo emot. Hon har helt adopterat den retorik som bl.a. Moderata ungdomsförbundet ägnade sig åt på 70-talet, då man talade om maktapparaten osv. Samma språkbruk använder nu folkpartiet. Man har helt kastat loss från de principer som man tidigare ansåg vara så viktiga, nämligen att man inte skulle inskränka på föreningsrättens område utan förlita sig till den fria opinionsbildningen. Nu när man har fått igenom det man har önskat, att kollektivanslutningen skall upphöra, då vill man plötsligt lagreglera detta. Som svar på Bertil Fiskesjös fråga om varför man skall akta sig för lagstiftning kan jag bara hänvisa till vad grundlagberedningen sade en gång i tiden. Man skulle akta sig för att stifta lagar på det föreningsrättsliga området på grund av att en i och för sig harmlös lag kan skapa prejudikat. Och när jag hör debatten här, när Birgit Friggebo, Bertil Fiskesjö och Hans Nyhage talar om olika saker, undrar jag: Vad är nästa steg? Är det att gå in och i detalj lagreglera vad en förening får göra och inte göra? Skall det bestämmas i lag?

Fru talman! Jag är kanske en av de få här i kammaren i dag som har reserverat mig mot kollektivanslutning. Likväl är jag förvånad över två saker som händer här. Den ena är att de borgerliga fortsätter — nu med stöd av miljöpartiet — att kräva lagstiftning mot en företeelse som det socialdemokratiska partiet har beslutat att avskaffa. Den andra är att socialdemokratin å sin sida fortsätter med nya former för att binda fackföreningsrörelsen politiskt till sitt parti. Jag är mycket förvånad över att diskussionen förs på den nivån. För oss i vpk, som i 70 år av de 90 år som kollektivanslutningen har funnits har bekämpat densamma, är det naturligtvis väldigt tillfredsställande i detta tidsperspektiv att det äntligen blir ett slut på den. Så långt är vi mycket glada över att en individ inte skall tvingas in i ett parti. Vi har verkligen kämpat hårt för att få bort kollektivanslutningen. Kanske ligger det något i vad Hans Nyhage här sade — när vår princip att inte lagstifta i första hand inte hjälpte sade vi att nu är vi trötta på detta, och det gav resultat. Tyvärr var det i det läget kanske inte förnuftet som segrade utan makthotet. I debatten har det talats om hur socialdemokratin och fackföreningsrörelsen kan göra. Men om man skulle reglera detta, blev det verkligen inhopp i föreningsrätten. Man ondgör sig över att fackföreningsrörelsen kan anslå pengar. Om fackföreningsrörelsen är kollektivansluten i andra former kan den ju anslå pengar till vilket parti den vill med majoritetsbeslut. Skall staten reglera det, då har vi trampat långt in i det hela. Om man vill anslå pengar till något politiskt parti, då verkar man för det inom fackföreningsrörelsen. Vpk har följt den klara principen att fackföreningsrörelsen kan ekonomiskt stödja partier som företräder dess intressen. Vi har många gånger känt oss förfördelade trots att vi har företrätt fackföreningsrörelsens intressen, t.o.m. i denna kammare. Vi borde alltså ha fått ett ekonomiskt stöd för det, framför allt lokalt. Nu ersätter fackföreningsrörelsen principen om kollektivanslutning med organisationsanslutning. Vad är det då för farligt med det? Jo, det är nästan ännu värre för fackföreningsrörelsen att som organisation direkt bindas upp till politiskt parti. Tidigare anslöts individerna till partiet, medan organisationen inte var ansluten. Det är en avgörande skillnad. Men nu skall alltså den fackliga organisationen kunna anslutas till partiet, inte individen. Jag tycker att socialdemokraterna borde ha lärt sig att ta ansvar även för fackföreningsrörelsen och inte tillåta denna anslutningsform. Man borde veta att fackföreningsrörelsen måste stå självständig gentemot staten, kapitalet och politiska partier för att kunna hävda sina medlemmars intressen. Historien i Sverige och i omvärlden borde ha lärt socialdemokratin detta. Jag och mitt parti är rädda för att fackföreningsrörelsen på detta vis slås sönder. Vi värnar om den enhetliga fackföreningsrörelsen i vårt land. Det här kan vara startskottet till att den slås sönder genom att socialdemokratin eller socialdemokrater i fackföreningsrörelsen tvingar in denna rörelse i den nya anslutningsformen. Jag vet att grunden för detta är den samordnade Prot. 1988/89:20 klassamarbetsfilosofi som binder ihop det socialdemokratiska partiet med 9 november 1988 fackföreningsrörelsen. Tres re S4 Den tredje vägens politik på 1980-talet måste även för socialdemokratin stämma till viss eftertanke. Tänk efter vilken roll LO spelar. LO och fackföreningsrörelsen i övrigt har i modern tid inte haft en svagare ställning gentemot kapitalet än man har i dag. Dess politiska roll är så uppbunden av socialdemokratin att den inte klarar av sina egentliga uppgifter. Det borde vara något för socialdemokratin att tänka på framöver, och då menar jag inte bara den roll som LO skall ha under det närmaste året. Vi i vpk stöder yrkandet om avslag på motionen i fråga. Till Hans Leghammar i miljöpartiet vill jag säga så här: Innan man på ett insinuant sätt ställer frågor, bör man nog först läsa på för att få reda på vad saken gäller. Lagstiftning skall inte kunna leda till ingrepp i det fria fackföreningslivet, och det handlar i detta fall om anslutning av organisationer. Vill miljöpartiet öppna vägen för Sveriges riksdag att bestämma hur landets organisationer, massrörelser, skall ha sina förbindelser framöver? Det kan bli förödande om exempelvis partier i denna riksdag som har en stark ställning skulle komma till makten. Det vill vi inte bidra till med ett enda finger. Vi har deklarerat att vi i första hand vill att denna kollektivanslutning skall ske på frivillig väg. När vårt tålamod tog slut sade vi ifrån, och det är orsaken till det uppkomna läget. I övrigt delar jag i stort de grunduppfattningar som de borgerliga partierna har haft om kollektivanslutningens betydelse och felaktigheter. Men jag är förvånad över att man fortsätter debatten på detta sätt. En sak är klar, nämligen att man är ute efter att skada arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen i sin helhet. Vpk tänker inte bidra till det, trots att vi är mycket kritiska — kanske mest av alla — till den nya organisationsanslutningen. Därmed yrkar jag formellt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg är förvånad över att de borgerliga partierna fortsätter att driva kravet om lagstiftning, när socialdemokraterna själva har beslutat att kollektivanslutningen skall avskaffas. För det första är inte detta sant. Man byter endast beteckning och utseende på anslutningsformen. För det andra finns det inte ett enda skäl för att behålla en orättfärdighet av det kvalificerade slag som kollektivanslutningen utgör — inte en enda dag till. Den skall avskaffas omedelbart. Vpk har en unik chans att i dag medverka till att så sker.

Fru talman! Det förefaller som om Lars-Ove Hagberg har missuppfattat vad saken gäller. Vi kräver lagstiftning om att det skall vara individuell anslutning av människor till politiska partier. En sådan lagstiftning riktar sig alltså till de politiska partierna och har ingenting med andra organisationers beslutsfattande i den här frågan att göra. Lars-Ove Hagberg oroade sig för att man skulle gripa in i de fackliga organisationernas beslutsfattande. Det handlar inte om det, utan det handlar om att politiska partier skall bäras upp av individer. Det är ett krav i en demokrati som vår. Korporationer har inget samvete. Jag vet att många personer inom vpk rent intellektuellt anser att det inte får gå till på det här sättet. De skulle vilja få till stånd en lagstiftning på detta område. Det är litet synd om vpk — jag beklagar delvis partiet — eftersom man är rädd för den kampanj som skulle sättas i gång av LO och fackliga organisationer samt kanske också av socialdemokratin, om man gav sitt stöd åt kravet på en lagstiftning mot kollektivanslutning. Det är alltså beklagligt att vpk har en politisk ställning, som gör att partiet tvingas avstå från att försvara individens frihet och ytterst demokratin i detta land.

Fru talman! Vi har under åtskilliga år här i riksdagen fört debatter om kollektivanslutningen, och riksdagen har antagit uttalanden om att det socialdemokratiska partiet skall upphöra med kollektivanslutningen. Socialdemokratin har dock inte hörsammat detta. När nu det socialdemokratiska partiet äntligen, efter 70 års kamp som vi ser det, fattar beslut om att avskaffa kollektivanslutningen, vad skall vi då med en lagstiftning till? Är det nödvändigt och bra? Vad vill folkpartiet, miljöpartiet eller moderaterna åstadkomma? Vad är det man egentligen skall lagstifta mot i detta läge? Jag vet inte om vi har så stor rädsla i den här frågan. Vi tycker inte att man bör lagreglera i första hand, eftersom principer har stått emot varandra. Birgit Friggebos parti och tredje vice talmannens parti har stått bakom principer som också vpk har stått bakom — att man inte skall lagstifta. Vi har följt den linjen. Men sedan sade vi: Nu får det vara nog. Och sedan vet vi vad som har hänt. Skulle det då vara följdriktigt att i nästa steg kräva en lagstiftning mot kollektivanslutning, som det aktuella partiet har beslutat skall försvinna? Om den inte kommer att försvinna kan jag, Birgit Friggebo, lova att vpk ställer upp på lagstiftning. Det kommer vi att göra om man saboterar det här beslutet. Och kollektivanslutning handlar om att ansluta enskilda människor till ett politiskt parti. Sedan till miljöpartiet: Det vi tar upp i det andra stycket i vårt särskilda yttrande är organisationsanslutningen till politiskt parti. Tänk efter vilka konsekvenserna är! I reservationen föreslås ett tillkännagivande till regeringen — det finns ingen lagtext i denna fråga. Beslutet på den här punkten skulle bara kunna bli ett tillkännagivande till regeringen om organisationsanslutningen. Vi är helt överens med miljöpartiet om att man skall vara enskilt ansluten. Men vi begriper inte varför vi i detta läge — när vi har drivit fram socialdemokraternas ställningstagande — skall lagstifta om detta. Det är faktiskt en överloppsgärning. Man kan fråga miljöpartiet: Vad skall ni göra åt organisationsanslutningen? Skall ni komma med nästa förslag, med en ny lagtext om att ingen folkrörelse får ansluta sig till ett politiskt parti? Det skulle vara ett ganska stort intrång i en fri rörelses möjligheter, och den frågan måste vi väl ändå överlåta åt fackföreningsrörelsens medlemmar att klara ut. Politiskt sett är detta en mycket farligare väg för fackföreningsrörelsen. Men klassamarbetet och den tredje vägens politik, med dess miljöpolitik, är också farlig. Men vi kan ju inte här bara besluta att ett politiskt parti skall driva en viss politik, utan vi får faktiskt låta respektive organisationer klara av det hela. Vi deltar i arbetet och ser till att fackföreningarna inte ansluter sig organisatoriskt till det socialdemokratiska partiet. Frågan är hur många av dem här i kammaren som ute på fältet kommer att vara med i det arbetet.
Fru talman! Från ärlighetssynpunkt tycker jag att man borde läsa igenom alla papper om man skall vara ett partis företrädare i en fråga. Vid KU:s sammanträde fick vi en föredragning beträffande vilket beslut man hade fattat på SAP:s kongress. Det är tydligt att man svänger över från kollektivanslutning till organisationsanslutning, och det är det som ligger bakom den skrivning som vi har varit med om att reservera oss för. Det är vad det handlar om. Socialdemokratin har alltid varit påhittig och kommer säkert alltid att vara det i sitt maktutövande. Man hittar bara en annan form, när opinionstrycket beträffande kollektivanslutningen har blivit för stor. Den formen är organisationsanslutningen i stället för kollektivanslutningen. Därför har vi kommit till ståndpunkten att vi faktiskt måste lagstifta. Inte heller vi vill egentligen lagstifta, men eftersom socialdemokratin hela tiden svänger sig och hittar nya former, tycker vi att det är dags att göra det nu.
Fru talman! Jag måste nog säga att det är dags att läsa på litet till beträffande vad frågan handlar om. Det handlar inte om organisationsanslutningen. Om det skulle göra det vore det en fantastisk klausul — om man skulle förbjuda organisationsanslutningen. Jag skulle då vara mycket förvånad över om miljöpartiet ställde upp på en sådan princip. Det handlar faktiskt om kollektivanslutningen — det är dags att läsa hela betänkandet. I fråga om organisationsanslutningen gäller det bara att man vill ge regeringen till känna vad man egentligen tycker i den frågan. Det är vad man säger — inget annat. Den lagtext som finns gäller kollektivanslutningen.
Fru talman! Den som lever lär väl få se. Vi får väl se vad SAP:s beslut egentligen kommer att innebära, eftersom vi inte får vpk med oss på vår linje. Jag hoppas att Lars-Ove Hagberg har skrämt fiskarna i SAP ordentligt, så att man inte utnyttjar den här organisationsanslutningen som en kollektivanslutning. Men riskerna och intentionerna att man utnyttjar den på detta sätt är uppenbara. Jag hoppas att vi slipper detta, men det får framtiden utvisa. Jag hade velat att vpk stödde oss här i dag.
Fru talman! Det var klädsamt att miljöpartiet inser vad det egentligen handlar om. I fråga om att hindra organisationsanslutningen, att fackföreningarna ansluter sig till socialdemokratiska partiet, hälsar jag miljöpartiet välkommen in i fackföreningsrörelsen för att slåss för detta. Jag tror att det är enda vägen. Det handlar om att bilda opinion i fackföreningsrörelsen och hela samhället mot en sådan idiotisk form för att förstöra fackföreningsrörelsens framtid. Det gör vi nog inte här i riksdagen.

Fru talman! Finansutskottets betänkande om offentlig upphandling berör på många sätt den dagliga verksamhet som äger rum ute i kommuner och landsting. Den viktigaste frågan som tas upp i betänkandet gäller konkurrensen mellan privat och offentlig sektor och hur den offentliga upphandlingen bör inriktas för att främja densamma. Vi i moderata samlingspartiet har i olika sammanhang understrukit vikten av att den offentliga verksamheten utsätts för konkurrens i skilda former. Vi tror fullt och fast att man skulle kunna förnya och stimulera den offentliga sektorn genom att erbjuda alternativ — alternativ inom alla områden av offentlig service. Tyvärr har den socialistiska utskottsmajoriteten avstyrkt våra motioner. Huvudmotivet för detta är att de inte kan godta den syn på den offentliga sektorns roll i en välfärdsstat som kommit till uttryck i motionerna. Under de senaste åren har det lagts fram en rad utredningar som mycket klart visar att dem verksamhet som bedrivs inom den offentliga sektorn inte kan mäta sig fullt ut med sina motsvarigheter i den privata sektorn. Medan lönsamhetskrav och konkurrens driver fram en ständig produktivitetsökning i privata företag, utsätts offentliga verksamheter för en nästan lika regelbunden försämring av produktiviteten. Det tycks dessutom vara så att delar av en väsentligt lägre produktivitet än motsvarande sektorer i t.ex. våra nordiska grannländer, vilket antyder att det i Sverige finns systemfel, och det är allvarligt för landet. En väl fungerande offentlig sektor är i själva verket en | avgörande förutsättning för en framgångsrik välfärdspolitik. Vi vill därför från moderatoch folkpartihåll öka konkurrensen mellan privat och offentlig sektor. Vi måste helt enkelt leva upp till de i en marknadsekonomi nödvändiga principerna om fri konkurrens och fri upphandling. Företagssektorn — näringslivet, om man så vill — har under de senaste decennierna trängts tillbaka, och företagsklimatet har successivt försämrats. Samtidigt har den offentliga sektorn vuxit sig allt starkare, vilket bl.a. har inneburit att förvaltningen och offentligt ägda företag fått en privilegierad ställning gentemot den privata sektorn. Jag vill här ge några exempel på detta. 1. Några stora företag, främst affärsverk, baserar delar av sin verksamhet på monopol. Det är en resultatmässigt säker verksamhet, eftersom den saknar konkurrens. Den täcker stora delar av dessa företags fasta kostnader och underlättar satsningar på företagens övriga, konkurrensutsatta affärsområden. Privata företag har svårt att hävda sig i den konkurrensen. Många anmälningar till näringsfrihetsombudsmannen styrker detta konstaterande. 2. I kommuner och landsting är det inte undantag utan regel att affärsverksamheterna har monopolkaraktär. Det gäller t.ex. försörjningen med el och vatten, renhållningen, sotningen och bostadsförsörjningen. På en del av dessa områden upprätthåller privatföretagen en viss verksamhet, men i stort sett är deras konkurrenssituation svag. 3. Enskilda företags ställning kan också undermineras utan att något formellt monopol föreligger. De allmännyttiga företagen har t.ex. under de senaste 50 åren övertagit de privata byggföretagens roll på bostadsmarknaden. 4. Stat och kommun har vidare haft en tendens att bilda egna företag, som sedan fått i uppdrag eller tillåtits överta uppgifter som tidigare skötts av privata företag. Det finns t.ex. numera inte mer än tre kommuner som anlitar fristående revisionsbyråer för sin fackrevision, trots den mängd kvalificerade revisorer som länge funnits i vårt land. Alla andra anlitar Kommunförbundets revisorer. Även på många andra områden har stat och kommun visat förkärlek för att anlita egna eller närstående företag utan att rationella motiv för detta uppenbarats. Är SCB alltid lämpligaste leverantör av statliga opinionsundersökningar? Är det SIPU som är bäst på att utbilda statens tjänstemän? Är det alltid Kommundata som bäst löser alla kommunala dataproblem? 5. Staten förhindrar ibland att enskilda företag får komma in på för dem utvecklingsbara verksamhetsområden. Företagarna har visserligen som exempel tillåtits bedriva begränsade verksamheter inom utbildning och vård. Men alla försök att medverka till skötseln av daghem förhindrades effektivt genom riksdagens beslut att inte ge bidrag till privata sådana. 6. Särskilt allvarlig är den utveckling som på senare tid kunnat observeras vad gäller kommuners och landstings kommersiella verksamheter utanför det s.k. kompetensområdet. Det kan t.ex. ske genom att en kommuns bostadsstiftelse via dotterbolag ger sig in på renodlad kommersiell verksamhet i Sverige och t.o.m. utomlands eller genom att en landstingstvätt konkurrerar med privata tvätterier i angränsande län. Den konkurrens som här möter privatföretagen blir lätt övermäktig, eftersom dessa kommunala resp. landstingskommunala verksamheter faktiskt inte behöver täcka alla de fasta kostnader som borde belasta de offererade varorna eller tjänsterna. 7. De privata företagen möter ibland, t.o.m. ofta, på offentlighetssidan ett motstånd som de inte känner igen hos andra kunder och som är ideologiskt betingat. Särskilt i kommunerna och landstingen är det inte ovanligt att en till synes prisoch kvalitetsmässigt överlägsen offert bemöts kallsinnigt. 8. På en rad områden har nya lagar under de båda senaste decennierna försvårat de privata företagens situation. Vi på moderat håll vill återställa konkurrensneutraliteten, som vi tillsammans med folkpartiet har påpekat i reservationen nr 1, och jag yrkar därför bifall till den. I ytterligare två reservationer, nr 4 och nr 5, har vi i moderata samlingspartiet tillsammans med folkpartiet reserverat oss mot majoritetsskrivningarna. Den ena rör enhetlig redovisning, och den andra rör lagreglering av kommunal upphandling. Vi tycker att det ur såväl skattesom konkurrenssynpunkt är viktigt att den kommunala egenregiverksamheten ges en enhetlig redovisningsform som utvisar de faktiska kostnaderna. Sker inte detta är riskerna betydande att egenregiverksamheten fortsätter år efter år utan att upphandlingsalternativet prövas. Vi anser att konkurrensen mellan privata företag och offentlig verksamhet skulle ges bättre förutsättningar, om den kommunala egenregiverksamheten ges en enhetlig redovisningsform, som utvisar både de faktiska kostnaderna och andelen egenregi resp. entreprenadverksamhet. Redovisningarna av egenregiverksamhet ger företag och allmänhet väsentlig information. Ökade möjligheter att jämföra kostnaderna för kommunens egen verksamhet och för entreprenader stärker konkurrensmöjligheterna. Vidare bör kommunerna åläggas att med jämna mellanrum gå ut på den öppna marknaden och ta in anbud på den verksamhet som drivs i egen regi. Regeringen bör enligt vår uppfattning i de överläggningar som sker med kommunförbunden understryka vikten av en stark konkurrensneutralitet mellan kommunernas egenregiverksamhet och entreprenadverksamhet. Dessutom anser vi moderater och folkpartister att den kommunala upphandlingen bör, liksom den statliga, regleras i lag. Som näringsfrihetsombudsmannen, NO, har påtalat i ett antal uppmärksammade kommunala upphandlingsärenden ger en lagreglering bättre skydd än nuvarande ordning med ett upphandlingsreglemente. I det senare fallet kan överträdelse beivras endast med kommunbesvär. Man skulle då uppnå den fördelen att upphandlingsreglerna skulle få samma status över hela det offentliga området. Det finns enligt vår uppfattning ett klart behov av fördjupat och intensifierat samarbete vad gäller upphandlingsregler mellan den statliga sektorn och kommunsektorn. Detta samarbete har under senare år försvagats. Att kommunerna lagstiftningsvägen åläggs att följa klara regler för inhämtande av anbud har också betydelse för främjande av frihandel och konkurrens. Vid översyn av upphandlingsreglerna för den offentliga sektorn bör enligt vår uppfattning övervägas om inte reglerna för upphandling av tjänster bör ges något större omfattning, och offertgivning på tjänstesektorn kan kräva betydande arbetsinsatser av anbudsgivarna, varför det i vissa fall kan vara berättigat med ersättning. Problem av nu angivet slag måste beaktas vid översynen, liksom att upphandlingsreglerna bör harmoniseras med de regler som tillämpas inom EG. Vi tycker detta är väldigt viktigt, och det förvånar oss att majoritetstexten inte innehåller ens ett enda ord om den saken. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4 och 5.

Fru talman! Inom både den statliga och den kommunala sektorn är det i dag mycket vanligt att en myndighet beställer en tjänst eller en vara direkt hos sin egen organisation, där den produceras i egen regi av fast anställd personal. Denna sammanblandning av den beställande och den producerande enheten till samma organisation är en viktig anledning till att effektiviteteniden offentliga sektorn ofta blir lägre än om motsvarande verksamhet via anbud eller på entreprenad lades ut på privat företagsamhet. Det finns säkert många exempel på god effektivitet även inom den offentliga sektorn, men utan jämförbarhet är det svårt att veta vad som är bra och vad som är dåligt inom denna. Det är som att genomföra en höjdhoppstävling utan ribba; man saknar jämförelsematerial, och kan därför inte rätt värdera om en prestation är effektiv eller ineffektiv. Första villkoret för att man skall kunna göra en sådan värdering är givetvis att allt kan mätas med enhetliga mått. Detta påyrkas i motionerna Fi305 och Fi504, som ligger till grund för reservation nr 4. En enhetlig redovisningsform är särskilt viktig för bedömningen av kostnaderna för verksamhet i egen regi, som i dag ofta tillåts fortsätta år efter år utan att några jämförelser görs eller ens kan göras. Nästa villkor är att all kommunal upphandling görs med enhetliga normer, som i dag är fallet med den statliga upphandlingen. I dag görs den kommunala upphandlingen ibland enligt lokala upphandlingsreglementen, ibland utan fasta normer alls. Då denna ofta berör komplicerade tjänster eller hela system, vore det värdefullt om all kommunal upphandling kunde följa en lag som lade fast normer för hur upphandling i kommunal regi över hela landet skall gå till. Detta föreslås i reservation nr 5. Med enhetlig redovisning och lagstadgad kommunal upphandlingsförordning har två viktiga grundstenar lagts till en rättvis jämförelse mellan offentlig verksamhet i egen regi och privat verksamhet av olika slag. Men detta räcker inte — monopol och specialregleringar, som med orättvisa medel gynnar offentlig verksamhet, måste också bort. Monopolen på arbetsförmedling, televerkstjänster och radio-TV är exempel härpå — försöken att med hjälp av luddig lagstiftning stänga TV 3 är ett häpnadsväckande exempel på hur ett statligt monopol kan skydda sig mot konkurrens genom att rida på oklara lagparagrafer. ABAB:s monopol på bevakning av offentliga skyddsobjekt ger detta statliga företag så stora vinster på en”skyddad verksamhet, att man med bidrag från denna kan gå ut med låga priser som konkurrensmedel på den fria marknaden för bevakning av andra skyddsföremål. Lex Pysslingen förhindrar privat konkurrens i fråga om barndaghem, och det offentligas monopol på all utbildning har lett till att Sverige torde ha den lägsta andelen privatskolor i hela världen. MBL används ofta av lokala fackföreningar för att förhindra att privata anbud infordras, eller — då detta redan skett — till att stoppa utläggning av arbeten på entreprenad. I reservation 1 föreslås att alla dessa hinder för fri konkurrens och fri upphandling tas bort. Därigenom skulle man automatiskt vinna att effektiviteten i många offentliga verksamheter skulle stiga även där privatisering ej genomfördes. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 4 och 5.